Herr talman! I detta trafikutskottets betänkande nr 2 i punkten 4 hemställer utskottet att riksdagen avslår motionen 1353. Innan jag tar upp utskottets motivering för avslag låt mig helt kort för kammarens ledamöter nämna något om SJ:s verkstäder i Åmål. I slutet av 1940-talet, då staten övertog Bergslagens järnvägar sysselsatte järnvägens anläggningar i Åmål ca 925 personer. Företaget var då Dalslands största. I dag, 25 år senare, är siffran nere i bara drygt 300 anställda. Verkstäderna i Åmål har en årlig omsättning av 25 miljoner kronor och de är en självständig resultatenhet som bär alla kostnader för avskrivning och pensionering. Ledamöterna i riksdagens inrikesutskott besökte förra hösten verkstäderna, och jag tror att dessa kan intyga bl.a. att verkstäderna är centralt och ändamålsenligt belägna i Åmåls centrum på ett industriområde 92 000 m? stort, samt att verkstadslokalerna är väl underhållna och har stora öppna golvytor. Till detta har en omfattande förnyelse av maskinutrustningen skett under 1960-talet. Planeringen är huvudsakligen inriktad på underhåll av järnvägsmateriel, men såväl lokaler som utrustning är generellt användbara för tyngre industriproduktion. Elverkstadens högskepp har t.ex. golvytan 18 x 100 m och två 50 tons traverser med lyfthöjden 7 m. Som helhetsomdöme kan sägas att anläggningar och inventarier är av hög klass. Nu tyder olika tecken på att SJ:s behov av tjänster från Åmålsverkstäderna kommer att minska trots att verkstäderna i samband med 167 strukturrationalisering tillförs arbetsuppgifter som inom specialområden omfattar SJ:s hela behov. Personalen är i huvudsak rekryterad från Åmål och dess närmaste omgivning. Anställningsstopp har rått sedan 1967, och när företaget nu minskar med pensionsavgången varje år och nyrekrytering icke sker så kommer medelåldern att stiga från 42 år 1970 till omkring 50 år 1980. Denna utveckling med årlig personalminskning och kraftig minskning av verksamheten inger stor oro och jag får säga berättigad oro för alla anställda vid företaget. Kommer inte trenden att ändras, så blir snabbt betydande kapitaltillgångar outnyttjade. Här har vi en driftfärdig anläggning, en etablerad organisation och en kunnig personal. Naturligt vore därför att fullt utnyttja Åmålsverkstädernas kapacitet. Hur ser nu utskottet på denna fråga? Utskottet kan inte biträda i yrkandena i motionen 1353 ”men förutsätter att i förevarande fall liksom eljest arbetsmarknadsmässiga synpunkter vederbörligen beaktas”. Får jag i denna utskottets mening lägga en positiv tolkning? Kan jag från utskottets talesman få bekräftat att arbetsmarknadsmässiga synpunkter beaktas på sådant sätt att den ogynnsamma utvecklingen och trenden för Åmålsverkstäderna kan vändas i — skall vi säga — rätt riktning.

Herr talman! Jag ber att få tacka utskottet för den förståelse som utskottet uttryckt i betänkandet nr 2 på s. 12. Den var ju grandios. Jag tänker inte strida för motionen och inte göra något yrkande, men jag tycker att det här är en allvarlig fråga och jag ber att med anledning av utskottets motivering få anföra några synpunkter. Egentligen borde motionen ha gått till det utskott som har med hälsooch sjukvård att skaffa. Trafikutskottet har för sin del funnit att det inte bör ankomma på riksdagen utan på SJ att utfärda föreskrifter av detta slag. Det kan väl vara riktigt. Men hur åstadkommer man att SJ kommer något åstad? Riksdagen borde väl ha någon talan över denna byråkratiska inrättning. Andra som försöker komma till tals med SJ möts av ohörsamhet och i vissa fall, som jag nyss mött, rent av av snorkighet. Husmodersförbundet Hem och samhälle t.ex. med 40 000 medlemmar har nyligen försökt tala med SJ om det jag tagit upp i motionen 45 — rätten att föra med djur i kupéerna — men man har avvisats. En docent, verksam vid statens institut för folkhälsan, har sökt påvisa de stora riskerna allergiker, t.ex. astmatiker, utsätts för, men har avvisats rätt ohövligt. Vederbörande tjänsteman på SJ upplyste docenten om att det bara finns 50 000 allergiker av detta slag men minst 500 000 hundar i landet. En strålande värdering — tio hundar på var astmatiker och då väger hundarna tyngre! Eller sover bättre! Jag såg i fredags vid påstigning i sovvagn vid Stockholms C kl. 20.00 en hund placerad av en kärleksfull matte på bäddens filt i en sovkupé — troligen avvisad av konduktören vid tågets avgång eller senast i Uppsala — men vad händer när en allergisk passagerare nästa natt får filten som hunden suttit på! Dessutom är det ju rätt snuskigt även för oss som inte får andnöd eller utslag av djur! Vilket strålande förakt för en stor grupp handikappade — bara 50 000 astmatiker. Enligt min mening ankommer det på riksdagen att tala i frågor som angår folkhälsan och allmän trivsel. Vi betalar inte biljetterna för att sedan få en hundnos mot kläderna, ansiktet eller händerna — men vi friska drabbas dock mindre svårt än de sjuka — det kan rent av gälla livet för några. Men det kan ju inte trafikutskottet blanda sig i. Hur har denna bestämmelse kunnat utfärdas? Vilka organ har tillfrågats? Vad sade socialstyrelsen? Vi har ju ingen medicinalstyrelse — eller har vi det? Finns det remissorgan som tillstyrkt? Är det bevisat att det är nyttigt eller ofarligt — eller att detta skall rädda SJ ekonomiskt? Från denna talarstol, herr talman, kan jag eventuellt trots en avslagen motion göra mig hörd hos SJ och vill framföra en hälsning från en stark opinion mot sättet att genomföra denna reform. Jag träffade en konduktör på min första resa hit till riksdagen på nyåret. Han berättade — utan att veta att jag är motionär i frågan — hur han hade blivit upprörd när han den 29 december 1972 fick ett cirkulär, där det stod att det numera är tillåtet att medföra djur i kupéerna. Man hade alltså inte heller frågat personalen. Jag kräver en ändring snarast. Vi är många som lovar att aldrig åka tåg i annat fall — och de 50 000 som är mindre beaktansvärda än de 500 000 hundarna har också vissa tankar. Så var det en sak till, herr talman. Riksdagen kan inte heller tycka något om rökningen i serveringsvagnarna. Detta är också en hälsofråga. Det är därtill en jämlikhetsfråga — vi som inte röker och som i vissa fall inte tål rök måste ha rätt att slippa förtära den mat och dryck vi köper på tågen utan att utsättas för hälsofara och otrivsel. Allt torftigare är det kulinariska inslaget på tågens serveringsvagnar. Man undviker att gå dit — men på en lång resa eller på en kort sådan när man hungrig kommit till tåget, kanske efter en dags arbete, kan man vara tvungen att ställa sig vid disken och få något på en bricka och sitta eller rent av stå vid ett bord en stund för att intaga födan. Försök att göra det och att samtidigt känna hur maten smakar! I de flesta fall sveps man in i ångor och moln från den som menar att andra skall njuta av den rök som de har inandats och blåst ut. Kan vi inte få en ändring? Kan inte riksdagen tycka något? Kan inte regeringen göra det? Eller kan inte SJ visa litet bildning och hyfs? Jag vill skarpt säga ifrån att det är diskriminering när en passagerare, som inte är rökare, tvingas att vid en måltid vistas i den atmosfär som finns i en rökig SJ-vagn. Det är också ett led i försämringen av folkhälsan och en pinne på stegen av höjda skatter. Motionerna vinner ingen framgång, men jag passar på att hälsa till SJ:s ledning att visa hänsyn mot oss icke-rökare och till nödvändigheten att minska en nedbrytande och ruinerande seds utbredning.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs undrade om inte riksdagen skulle kunna tycka någonting om de motioner som han berörde, dels i frågan om transport av djur, framför allt hundar, i personvagnar, dels i frågan om förbud mot rökning i serveringsutrymmen på SJ:s tåg. Nu har ju faktiskt utskottet tyckt på denna punkt. Utskottet säger att man har förståelse för de synpunkter som motionären anfört, och det är ett yttrande från utskottet som visar att man verkligen tar allvarligt på denna fråga. Men varför har då utskottet inte föreslagit några åtgärder? Jo, det är därför att det enligt utskottets uppfattning skall finnas en viss arbetsfördelning mellan riksdagen å ena sidan och verken å den andra. Riksdagen skall ge principiella riktlinjer. Riksdagen kan besluta i de större frågorna, men utformningen av detaljbestämmelser bör rimligen överlåtas i största möjliga utsträckning till verken själva. Vi tycker att framför allt frågan om hundar skall tillåtas i alla personvagnar är ett stort problem för allergiker, och vi tycker att SJ bör ta upp det. Men numera finns det ju parlamentariker i verkens styrelser. I SJ:s styrelse sitter en kollega här i riksdagen som herr Nilsson i Agnäs känner väl, och jag tycker att man när det gäller föreskrifter av det här slaget skall gå den vägen först att man föreslår vederbörande styrelseledamot att han väcker frågan inom verket. Först om det visar sig att man på det sättet inte kan få saken prövad, kan det kanske finnas anledning att komma tillbaka till riksdagen. Vi har generellt den uppfattningen att riksdagen inte skall lämna detaljföreskrifter för de olika verkens verksamhet. När det sedan gäller SJ:s huvudverkstad i Åmål så kan man läsa in i det som utskottet skrivit precis vad som står där. Utskottet förutsätter att i förevarande fall liksom eljest arbetsmarknadsmässiga synpunkter vederbörligen beaktas. Den prövning som där görs får vara avgörande för möjligheterna att bedöma i vilken utsträckning man kan utnyttja de resurser som finns vid denna verkstad. Jag kanske kan få fästa uppmärksamheten på att personalminskning sker inom hela SJ och att den inte är något speciellt för verkstaden i Åmål. Men det förhållandet att utskottet har gjort en skrivning tyder ju på förståelse för de synpunkter som motionären har framfört. Herr Magnusson i Kristinehamn yrkade bifall till en reservation om ökning av anslaget till SJ. I samband därmed tog herr Magnusson upp en hel del trafikpolitiska frågor — Inlandsbanan och sådana saker. Jag kanske skall nämna i sammanhanget att utskottet har beslutat att ta upp alla trafikpolitiska motioner i ett särskilt sammanhang. Vi kommer senare under riksdagen att få tillfälle att diskutera trafikpolitiken i allmänhet och SJ:s politik i synnerhet. Jag vill gärna vitsorda vad herr Magnusson i Kristinehamn sade när det gäller behovet av ökade investeringar för SJ. Det finns otvivelaktigt ett sådant behov.

Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottets ordförande nämnde att personalminskningar inte är något speciellt för verkstaden i Åmål, utan personalminskningar förekommer även vid andra av SJ:s verkstäder. Men vi skall då inte glömma bort att om vi minskar antalet sysselsatta i Åmål så drabbar det oerhört mycket hårdare än om vi minskar antalet sysselsatta i Göteborg, Malmö eller Örebro eller vid någon annan av de stora verkstäderna. SJ:s verkstad i Åmål är basindustrin i en hel region, och vi vet hur utvecklingen blir för regionen i stort när man rycker undan arbetstillfällena vid en sådan industri. Herr talman! Jag har i detta läge inget yrkande till motionen 1353, men jag vill i stället ge en rekommendation till trafikutskottets ledamöter: När ni åker runt i vårt land, ta vägen om Åmål och besök SJ:s verkstad!
Herr talman! De synpunkter som herr Eriksson i Ulfsbyn här framförde är just anledningen till att vi har utformat vår skrivning på det sätt vi har gjort.

Herr talman! Då jag är övertygad om att kammarens ledamöter noggrant har tagit del av det särskilda yttrande som herr Lothigius och jag har vid p. 5 i detta betänkande, avstår jag från den fylliga plädering jag hade tänkt hålla.

Herr talman! Beträffande frågan om Göta kanals utbyggnad har utskottet inte kunnat enas. Vi reservanter anser att en ytterligare prövning av denna fråga på det sätt som majoriteten menar inte är nödvändig. Sjöfartsverket har 1971 lämnat Kungl. Maj:t förslag till åtgärder beträffande kanalen. Tre alternativ har prövats: dels utbyggnad, dels upprustning, dels en total nedläggning. Sjöfartsverket beräknade då att en utbyggnad, dvs. en fördjupning av kanalen från 2,8 till 3,8 meters djupgående, skulle dra en kostnad om ca 100 miljoner kronor. Härav låg ca 90 miljoner kronor på kanalens västgötadel. Driftförlusten beräknades årligen uppgå till 8,6 miljoner kronor. Alternativet upprustning beräknades kosta 19 miljoner kronor. Sedermera har Kungl. Maj:t uppdragit åt en särskilt tillkallad utredningsman att pröva vissa frågor som sammanhänger med kanalens drift och organisationsformer för verksamheten samt de åtgärder som behöver vidtas för att täcka det beräknade underskottet. Den här utredningen ansågs nödvändig innan slutlig ställning kunde tas till frågan om kanalens framtid. Utredningsmannen, förre landshövdingen Hjalmarson, har i dagarna slutfört sitt uppdrag och överlämnat sina förslag till kommunikationsministern. Herr Hjalmarsons utredning har sålunda berört administrativa frågor och inte tekniska frågor om kanalen i en framtid. Utredningen synes ej heller ha varit bunden till det ena eller det andra alternativet. Vi reservanter anser att i avvaktan på resultatet av Kungl. Maj:ts prövning av frågan — en prövning som vi förutsätter blir seriös — finns det ingen anledning att biträda motionärernas yrkande att skriva till Kungl. Maj:t och begära ytterligare utredning. Det material som föreligger bör enligt vår uppfattning kunna ligga till grund för en realistisk bedömning av frågan om Göta kanals vidare roll som vattenväg. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 4 vid punkten 9.

Herr talman! År 1934 utkom boken Pyramiden Sverige av Lubbe Nordström. I den boken skänkte författaren bl.a. utrymme för funderingar kring vintersjöfartens problem. Han kom fram till att vintersjöfart norr om Öregrund var otänkbar både då och för framtiden, och han fick stöd av dåvarande fyrmästaren på Grundkallens fyrskepp. Lubbe Nordström skulle säkert ha ansett tanken på vintersjöfart i Bottenviken lika verklighetsfrämmande som rymdfärder och mänskliga promenader på månen. Men det senare har ju förverkligats, och nya rymdfärder planeras. Däremot är tveksamheten fortfarande tämligen stor när det gäller att förverkliga den gamla och i dagens läge helt realistiska tanken på en fullt utbyggd vintersjöfart i Bottenviken. Generaldirektör Erik Severin konstaterade detta med beklagande vid en sjöfartskonferens i Luleå 1971, då han bl.a. yttrade följande: ”Om vintersjöfart står numera att läsa i läroböcker för grundskolans fjärde årsklass. Det är någonting nytt. I böckerna konstateras att det är besvärligt med isar i Bottenviken. Barnen får kännedom om att det kostar många miljoner varje vinter att hålla farlederna öppna men att det kostar ännu mera att låta sjöfarten ligga nere under vintern. Denna självklara sanning behöver inte bara studeras av skolbarn utan även av professorer och statsmän — — —.” Den tveksamhet som Severin talade om tycks bestå. Detta trots att hamnutredningens betänkande, som ju klart förordar vintersjöfart, talar om vilka resurser som erfordras och också ger den ekonomiska kalkylen, som på sikt pekar på vinst och goda lokaliseringspolitiska effekter. I det här betänkandet, SOU 1971:63, klargörs att en ordentlig utveckling för näringslivet i Norrland innebär att vintersjöfarten måste komma i blickpunkten på ett helt annat sätt än tidigare.

Det har också räknats fram vilka besparingar som de tunga norrländska industrierna skulle kunna göra om tanken på åretruntsjöfart kunde förverkligas. Enbart de tre dominerande statliga företagen, nämligen NJA, LKAB och ASSI, skulle kunna spara in ca 25 miljoner kronor per år, om de får tillgång till sjöfart året runt. Till bilden hör också att Bolidenbolaget har uppgett sig kunna spara in ca 10 miljoner kronor. Det hela bör väl kompletteras med att Norrbottens järnverk nu håller på med ett omfattande utbyggnadsprogram, där koksverket är den stora investeringen. Kolet från Polen transporteras sjövägen, och NJA:s expansion i övrigt förutsätter också ett ökat fraktbehov. Vad behövs då för att man skall kunna klara denna företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt fördelaktiga målsättning?

Trots den oerhört massiva argumentation som har anförts för vintersjöfart i Bottenviken uttalar han tvivel på och kritik mot hamnutredningens slutsatser och vill ha fler utredningar innan ställning kan tas till frågan om isbrytarverksamhetens utformning på längre sikt. Det är därför departementschefen inte anser sig kunna gå med på att man fastställer en klar målsättning, alltså åtgärder för att klara sjöfarten året runt också i Bottenviken. Det är då också följdriktigt att han inte går med på sjöfartsverkets begäran om anskaffande av två nya isbrytare, som ju är ett minimum om man skall klara av sjöfarten under vintertid. Förmodligen behövs det en ännu större förstärkning. Departementschefen förordar alltså kompletterande undersökningar för att man skall kunna ta ställning till frågan om isbrytarkapacitetens och isbrytarverksamhetens utformning på längre sikt. Då skall också formerna för en eventuell prioritering av isbrytarassistansen övervägas. Utskottet yrkar avslag på vår motion 312, som har en klar målsättning för fullt utbyggd vintersjöfart i Bottenviken. Därmed går utskottet också emot beställning av ytterligare ett isbrytarfartyg. I utskottets skrivning heter det: ”Det framstår dock enligt utskottets uppfattning som i och för sig önskvärt att näringslivet ges en skälig grad av säkerhet för sjötransportmöjligheter året runt och såvitt möjligt oberoende av vintrarnas svårighetsgrad.” Jag tycker inte att detta är någon betryggande skrivning, lika litet som departementschefens löfte om kompletterande utredning. Jag skall emellertid nöja mig med detta, och jag har sagt de här orden för att hålla grytan kokande. Men jag vill understryka att de kompletterande utredningar som det talas om måste kunna göras ganska snabbt. Det finns redan ett fint grundmaterial; gå ut från det! Jag är övertygad om att man än en gång kommer till samma slutresultat som hamnutredningen. Då bör man också kunna förutsätta att nästa års statsverksproposition kommer att innehålla förslag om bestämda åtgärder för att trygga norrsjöfarten och att man gör slut på vankelmodet.

Herr talman! Först några ord till herr Lövenborg. Herr Lövenborg yrkade ju inte bifall till motionen, och därför skall jag inte gå in i detalj. Jag kan nämna att frågan om vintersjöfart även kommer upp i samband med behandlingen av driftbudgeten. Vissa andra motioner är väckta om sjöfart året runt i Bottenviken. Av formella skäl kommer de motionerna att behandlas i ett senare sammanhang. Jag kan nöja mig med att fästa uppmärksamheten på den skrivning som utskottet gjort och som herr Lövenborg citerade. Sedan vill jag, herr talman, gå in på frågan om Göta kanal. Jag kommer å utskottsmajoritetens vägnar att ställa ett nytt yrkande, som är utdelat till kammarens ledamöter. Detta nya yrkande innebär inte någon ändrad inställning i sak, utan det är av formell karaktär och föranlett av händelser som inträffat efter det att utskottet justerat sitt yttrande. Som herr Rosqvist tidigare nämnde gjorde sjöfartsverket 1971 en utredning om kanaltrafikens framtid. Man hade tre alternativ: att nedlägga trafiken helt, att upprusta den på nuvarande kapacitetsnivå eller att bygga ut västgötadelen för trafik med större båtar. Verket förordade inte en utbyggnad av kanalens kapacitet. Riksdagsmajoriteten ansåg emellertid förra året att det var angeläget att också alternativet om en utbyggnad ingående prövades vid behandlingen av frågan inom Kungl. Maj:ts kansli, och riksdagen gav detta till känna för Kungl. Maj:t. Någon månad efter detta riksdagsbeslut tillsattes en särskild utredningsman för att ta upp vissa frågor i samband med Göta kanal. Om Kungl. Maj:t i direktiven till den utredningen hade sagt att även alternativet att bygga ut kanalen för trafik med större båtar fortfarande skulle prövas, hade det väl inte vid det här laget funnits något större behov av en framställning från riksdagens sida. Men i de direktiv som gavs åt utredningsmannen någon månad efter riksdagsbeslutet sade man, sedan man redogjort för sjöfartsverkets utredning, följande: ”Av sjöfartsverkets undersökningar framgår vidare att kanalens framtida betydelse för handelssjöfarten är begränsad. En utbyggnad av västgötadelen får därför anses vara ett orealistiskt företag.

Vi tycker nu att en sådan prövning av alternativet att också bygga ut kanalen för trafik med större båtar är mycket motiverad. Det har ju hänt en del saker på den senaste tiden. För det första har situationen på arbetsmarknaden ökat behovet av sysselsättningsskapande åtgärder. Om vi ser på de stora anslag vi nu ger till arbetsmarknadsverket, så framstår inte de 90 miljoner som det talades om i direktiven och som kanske nu har stigit till 100 miljoner som ett så häpnadsväckande stort belopp. För det andra har en ny och mera integrerad syn på trafikfrågorna börjat växa fram. Den trafikpolitiska utredning som nyligen tillsattes skall fästa stor vikt vid en samhällsekonomisk bedömning. Och om man gör en nyttokostnadskalkyl över trafiken på Göta kanals västgötadel måste man räkna in minskad trängsel på vägarna, mindre olycksrisker osv. som positiva faktorer. Nu är det klart att även om arbetsmarknadsskäl talar för en utbyggnad skall en sådan inte komma till stånd om det inte finns en samhällsekonomisk motivering för den. Men vi tycker att det är just på denna punkt som en ytterligare prövning är nödvändig, och därför bör — som utskottsmajoriteten ser det — en ingående prövning av utbyggnadsalternativet ske utan dröjsmål.

Herr talman! De utredningsdirektiv som gick till utredningsmannen, landshövding Hjalmarson, var icke formulerade på det sättet att de hindrade honom från att fundera på en utbyggnad av kanalen.

Jag finner det därför egendomligt att man kräver ytterligare prövning. Jag uppfattar det närmast som en lust att på något sätt sparka regeringen på benen i denna fråga.

Vidare är det helt klart — och det framgår av utredningen, som jag har läst — att utredningsmannen icke har utrett frågan huruvida man skall bygga ut kanalen för större fartyg. Och det kan utredningsmannen inte på något sätt klandras för, eftersom direktiven utgick från att en sådan utbyggnad inte skall ske.
Herr talman! Administrationen för denna kanal blir likadan antingen fartygen ligger på 2,8 eller 3,8 meters djup. Den frågan har ingen som helst betydelse i utredningsmannens betänkande.

Men jag tycker att frågan bör prövas. Vad utskottsmajoriteten konstaterar är att vi hittills inte har fått meddelande om att en sådan prövning har skett. Vi är därför så angelägna om att den skall komma till stånd, att vi vill bringa detta till Kungl. Maj:ts kännedom.

Efter ett och ett halvt års ytterligare ingående överväganden redovisade sjöfartsverket i samråd med vattenfallsverket resultatet av sina överväganden. Man hade då inom verket gjort både en teknisk och en ekonomisk utredning av tre tänkbara kanalalternativ. Ett alternativ gällde en utbyggnad av Göta kanals västgötadel i förening med viss iståndsättning av östgötadelen, ett annat alternativ gällde viss iståndsättning av både västgötaoch östgötadelarna och ett tredje alternativ avsåg att lägga igen hela kanalen. Sjöfartsverket fann att en utbyggnad av västgötadelen inte kunde bli samhällsekonomiskt lönsam, även om hänsyn togs till en viss förväntad trafikökning, och avstyrkte en utbyggnad. I fråga om en upprustning kunde viss tveksamhet föreligga, sade man, med hänsyn till att kanalen även efter en sådan upprustning kunde förutses medföra underskott. Sjöfartsverket ansåg sig dock, bl.a. med hänsyn till kanalens karaktär av byggnadsminnesmärke, riksintresse och dess attraktivitet ur turistsynpunkt, ändå böra förorda en upprustning. Trafikutskottet — eller skall vi kanske säga dess tillfälliga majoritet — lät sig inte utan vidare nöja med att ytterligare ett och ett halvt års utredningsarbete lagts till föregående utredningsinsatser, I ett betänkande våren 1972 förklarade utskottet att det fann det angeläget att utbyggnadsalternativet ingående prövades av regeringen vid den fortsatta behandlingen av frågan. Låt mig då säga att Göta kanal-frågan och då även utbyggnadsalternativet också ingående övervägdes av regeringen. I sammanhanget bedömdes också de ytterligare synpunkter som hade anförts av den s.k. Vätterdelegationen. Som resultat av övervägandena kom regeringen fram till att upprustningsalternativet borde prioriteras, och det alternativet lades också till grund för det utredningsuppdrag som lämnades till Jarl Hjalmarson och som avsåg överläggningar med olika intressenter för att komma fram till lämpliga former för den fortsatta driften av kanalen.

Det heter där: ”Utskottet, som konstaterar att den av förra årets riksdag begärda ingående prövningen av utbyggnadsalternativet hittills inte ägt rum — — — .” Vi har nu, herr Gustafson, fått materialet av Jarl Hjalmarson. Det är regeringens avsikt att till höstriksdagen återkomma till riksdagen i frågan och ingående — som herr Gustafson nu föreslår att riksdagen skall besluta — redovisa allt om det bakomliggande utredningsmaterialet och sina egna ytterligare bedömningar av de olika alternativen och allt annat. Innan man hunnit så långt är ännu en gång trafikutskottets tillfälliga majoritet — jag höll på att säga oheliga allians — framme och vill ha en ytterligare utredning av frågan om en utbyggnad av Göta kanal. Denna något — förlåt, herr talman — tragikomiska historik ger anledning till vissa korta och allmänna reflexioner. Jag vill gärna konstatera att det för den tillfälliga majoriteten inte är fråga om att förutsättningslöst komma fram till det samhällsekonomiskt och driftmässigt bästa resultatet. Det är inte det saken gäller för majoriteten i kväll. Nej, det är i stället fråga om att oberoende av vilka utredningsinsatser som görs, så skall resultatet bli ett och endast ett. Kanalen skall byggas ut, vare sig det är samhällsekonomi eller inte och vare sig kanalen kommer att fylla någon vettig trafikfunktion eller inte. Och så länge utredningsresultaten inte passar in i dessa förutfattade mönster, så skall man hålla på och utreda ytterligare och komplettera med ytterligare avsnitt. Låt mig till slut säga, herr talman, att det börjar likna drift med allt vad seriöst utredningsoch beredningsarbete heter. Jag är, herr talman, av naturen optimist, och trots allt tror jag vid denna sena eller tidiga timme att den socialdemokratiska reservationen till trafikutskottets betänkande — reservationen nr 4 — skall vinna i den kommande voteringen.
Herr talman! Herr statsrådet talar om utskottets ”tillfälliga majoritet”. Det intressanta är ju att det är en riksdagsmajoritet som agerat i samtliga dessa fall. 1969, när kanaltrafikutredningens betänkande förelåg, fanns det en del vägande invändningar mot dess sätt att kalkylera avskrivningstider och annat, och riksdagen beslöt då att man skulle ytterligare utreda denna sak. 1972 förelåg de tre olika alternativen från sjöfartsverkets sida, och då hade sjöfartsverket givit förord för att man icke skulle bygga ut kanalen. Då ansåg riksdagsmajoriteten att man borde pröva denna sak ytterligare. Nu säger statsrådet att regeringen kommer att lägga fram alla synpunkter. Men vad som föranlett oss att återkomma är att regeringen i sina direktiv till utredningsmannen i april månad förra året betecknade en utbyggnad som orealistisk och inte motiverad, vare sig man ser det rent företagsekonomiskt eller anlägger ett vidare samhällsekonomiskt perspektiv. Det är där vi menar att det faktiskt har tillkommit en hel del faktorer — jag nämnde arbetsmarknadsläget men framför allt detta att vi börjar få en ny syn på en samhällsekonomisk nyttokostnadskalkyl. Jag kanske kan få erinra om exempelvis Stekenjokk, där man först gjorde en företagsekonomisk kalkyl och fann att brytningen inte var lönsam. Sedan gjorde man en ganska epokgörande sak — man gjorde en samhällsekonomisk kalkyl och fann att det ur dessa synpunkter var rimligt att sätta i gång produktionen. Vad vi nu menar är att man i ljuset av den nya syn, som bl.a. präglar statsrådets direktiv till den nya trafikpolitiska utredningen, i nyttokostnadskalkylen beträffande en eventuell utbyggnad av Göta kanal skall ta in också en hel del samhällsekonomiska synpunkter som sjöfartsverket inte anlagt i sin mer tekniskt betonade kalkyl. Jag nämnde dessa synpunkter: minskade olycksfallsrisker på vägarna, mindre förslitning på vägarna, mindre trängsel på vägarna och annat. Det är detta som motiverar vårt seriösa förslag i detta hänseende, herr statsråd.
Herr talman! Jag tänker använda bara denna korta replik i denna debatt. Tidigare i kväll har herr Gustafson i Göteborg ifrågasatt televerkets uppgifter. Nu ifrågasätter han sjöfartsverkets uppgifter och utredningsmaterial. Det hjälper nu inte hur herr Gustafson försöker ifrågasätta myndigheternas uppgifter, undersökningar och utredningar. Kvar står det faktum att riksdagen under hösten av regeringen kommer att få en samlad redogörelse för allt som skett sedan riksdagen förra gången gav det uppdrag regeringen skulle arbeta med. Räcker det inte att riksdagen får resultatet av det arbetet sig förelagt till höstsessionen, utan man nu måste till detta ge Kungl. Maj:t i uppdrag att företa en ny samhällsekonomisk undersökning, då förstår jag att det väl blir så. Men nog tycker jag personligen att det är ett underligt sätt att arbeta.
Herr talman! Jag har inte ifrågasatt sjöfartsverkets uppgifter. Jag har pekat på att det är naturligt att sjöfartsverket i sin tekniska och ekonomiska bedömning inte har tagit in sådana samhällsekonomiska synpunkter som jag nu nämnde. Jag sade också i mitt första anförande att jag inte tyckte att någon särskild framställning från riksdagen hade varit motiverad, om inte regeringen redan när utredningsdirektiven för herr Hjalmarson skrevs hade sagt att den betraktade denna utbyggnad som orealistisk och inte motiverad från samhällsekonomiska synpunkter. Där skulle jag vilja ha en omprövning, herr statsråd.
Herr talman! Till det herr Gustafson i Göteborg sagt i procedurfrågan och även i sakfrågan vill jag lägga några synpunkter som gäller Göta kanal såsom transportled. Sjöfartsverkets utredning som åberopats här gick ut på att en utbyggnad av kanalen för paragrafbåtar skulle kosta ca 100 miljoner kronor. Den årliga driftsförlusten beräknades då till 8,6 miljoner kronor, varav 7,5 miljoner kronor för de gjorda investeringarna. Samtidigt skulle man ta in ca 2 miljoner kronor. Den utredning som vi nu har hört refereras här i kväll har redan skjutits sönder av många kompletterande undersökningar. I sjöfartsverkets utredning beräknas godsvolymen till 260 000 ton per år. Under senare delen av förra året gjorde näringslivskommittéerna i länen runt Vättern en egen utredning för att försöka få reda på hur stort detta transportunderlag egentligen skulle bli. Utredningen kom fram till ett uppskattat transportunderlag på 340 000 ton torrlast och lika stor mängd olja. Det gör att hela detta projekt kommer i ett annat ekonomiskt läge än med den utgångspunkt som sjöfartsverkets bedömningar hade. Den undersökning som näringslivskommittéerna har gjort gick till så att de skrev till ca hundra företag, som direkt berördes av denna kanal, och frågade i vilken utsträckning företagen tänkte använda kanalen såsom transportled. Det kan vara intressant att se tillbaka på vad som har hänt. 1939 hade Göta kanal faktiskt en godsvolym på 468 000 ton. Om den volymen ökat med 1 procent varje år, skulle den på 30 år ha vuxit till 840 000 ton. Men under nära fyra normala avskrivningsperioder har kanalen inte fått någon som helst upprustning, och många exempel visar på att kanaler som inte har upprustats i tid förlorat all sin trafik, Att Göta kanal fortfarande fungerar såsom godstrafikled visar verkligen på behovet av denna vattenväg. Herr talman! Jag konstaterar alltså att många av de beräkningar som låg till grund för sjöfartsverkets ställningstagande att enbart föreslå en upprustning för turisttrafik har spräckts genom såväl Vätterdelegationens som näringslivskommittéernas undersökningar. Det är klart att man i alla landskap runt Göta kanal lägger en enorm vikt vid en utbyggnad. Annars skulle man naturligtvis inte lägga ned så stort intresse från kommuner, landsting och näringsliv på just denna fråga. Låt mig bara till sist få slå fast några allmängiltiga argument för en utbyggnad. För det första vet vi att vi har ett enormt problem på våra vägar, som till stor del korkas igen av långtradare. En utbyggnad av kanalen skulle göra att vi kunde trafikera den med tusentonnare. En båt på 1 000 ton ersätter ca 50 långtradare som vardera tar 20—2S5 ton. I stället för långtradartåg — 4 kilometer långa med allt vad det innebär av trafiksäkerhetsrisker och miljöförstöring — skulle vi få en båt på kanalen. För det andra vet vi att en kanalled har en transportkapacitet som är tre gånger så stor som järnvägens — och i detta område finns det inte några järnvägar — och 35—40 gånger så stor som landsvägens. För det tredje vet vi att en kanalutbyggnad lokaliseringspolitiskt sett alltid har en positiv effekt, och området runt norra Vättern behöver allt stöd i detta avseende. För det fjärde kan vi konstatera att internationellt sett ökar kanaltrafiken. I Europa planeras nu en vattenväg för tusentonsbåtar från Nordsjön till Svarta havet. Vidare har transportarbetet på kanalerna i Europa under de senaste åren ökat med 130 procent mot 46 procent för järnvägarna. För det femte vet vi att framtida sjöfart i stor utsträckning kommer att bygga på mindre fartyg till större hamnar, där omlastning sker. Det måste vara fel att avvisa en utbyggnad av Göta kanal med hänvisning till att detta inte är samhällsekonomiskt lönsamt. Vi beviljade ju pengar 1972 till en utbyggnad av Mälarleden just med hänvisning till att det samhällsekonomiskt sett skulle vara lönsamt, men de bedömningar som förelåg vid det beslutets fattande har inte sjöfartsverket gjort nu, när man har tagit ställning till utbyggnaden av Göta kanal. En bättre miljö, en säkrare trafik, ett decentraliserat näringsliv och ett stöd till företag som nu fungerar bra — det är verkligen stora samhällsekonomiska vinster som man får med de mycket rimliga investeringar som en utbyggnad av Göta kanal skulle dra.

Herr talman! Denna punkt i trafikutskottets betänkande har fått en helt annan utformning än vad majoriteten hade föreslagit i sin tidigare skrivning, och på det sättet har frågan kommit att ligga litet annorlunda till. Nu är situationen den att det finns en klar majoritet i kammaren för att detta ärende skall gå tillbaka med begäran om en kompletterande utredning angående just den här kanalutbyggnaden.

Jag vill emellertid något kommentera ärendets gång. Det har visserligen flera talare redan gjort, men det kanske ändå kan vara nödvändigt att offra ett par minuter till på detta. Riksdagen har många gånger — eller i varje fall vid ett flertal tillfällen — under senare åren resonerat om en utbyggnad av kanalens västgötadel. Det kan väl inte ha undgått alla som har lyssnat på dessa debatter att det finns en positiv inställning ute bland folk för just utbyggnadsalternativet. Vi som har intresserat oss för kanalfrågan över huvud taget har — bl.a. genom kontakter med Vätterdelegationen och med kanaldirektionen i Motala — kommit underfund med att det finns flera dunkla punkter som kanske ännu inte blivit tillräckligt utredda, och därför måste vi väl nu finna oss i att få ännu en kompletterande utredning. Det finns i övrigt ganska många fakta för närvarande, vilka i och för sig skulle räcka för att Kungl. Maj:t skall kunna komma med ett förslag i den ena eller andra riktningen. Därigenom skulle vi så småningom kunna få ett beslut om hur det skall bli med kanalprojektet. Som förut framhållits av flera talare finns på kommunikationsministerns bord två utredningsalternativ klara att ta ställning till. Dels är det fråga om sjöfartsverkets utredning, som kom till kommunikationsdepartementet hösten 1971, dels finns det utredningsresultat som herr Hjalmarson lämnade förra veckan. Därutöver har kanaldirektionen och Vätterdelegationen det senaste året kontinuerligt haft diskussioner i kommunikationsdepartementet, varvid de lämnat alla upptänkliga faktaunderlag, som kan behövas för att kunna ta ställning i denna fråga. Trots allt detta kommer jag att biträda utskottsmajoritetens förslag för att vi någon gång skall komma fram till ett beslut i kanalfrågan. Jag ser det som ganska meningslöst att vi år efter år står här och resonerar om denna sak. Även i den gamla riksdagen gjorde vi det. Vi kom då inte någon vart, utan hamnade på olika linjer. Denna fråga, som är så väsentlig för Vätterbygden, är besvärlig. Vi måste få klarhet. När riksdagen nu ändå om några minuter kommer att besluta om en ny utredning, är det av största vikt att poängtera att denna utredning omgående kommer i gång och att direktiven då blir så utformade att den inte kommer att dra ut på tiden. Jag tror inte att det är nödvändigt att man gör stora och omfattande utredningar. Det finns mycket material som kan användas. Den Hjalmarsonska utredningen har i alla fall, såvitt jag förstår, haft det goda med sig att nedläggningsalternativet för alltid förts ut ur bilden. Det är en vinst som vi får vara belåtna med. Kvar står i alla fall den besvärande situationen för kanalbolaget. Det är nu praktiskt taget barskrapat på ekonomiska resurser. Det har inte längre några ekonomiska reserver att ta till, vilket inte är någon hemlighet. Även utskottets ordförande snuddade vid denna sak. Om denna utredning drar ut på tiden, torde det bli nödvändigt att se till att det finns medel, så att verksamheten kan fortgå tills vidare. Vi är ju positivt inställda till att kanalen skall bestå. Det skulle, som jag ser saken, vara helt förödande om någonting omöjliggjorde driften i fortsättningen. Jag hoppas att kommunikationsministern har några utvägar att tillgripa, om en besvärlig situation skulle uppstå, så att kanalen fortsätter att fungera som den hittills har gjort. Hur man än vrider och vänder på detta problem, herr talman, blir följden av det beslut vi så småningom skall fatta en förskjutning framåt i tiden. Som jag förut sagt är det viktigt att se till att vi nu för sista gången laborerar med utredningar till höger och vänster utan att komma någon vart. Så långt jag kan se saken är det svårt att nu bedöma denna fråga. Jag förutsätter att den här debattomgången skall bli den sista innan vi kan ta definitiv ställning till hur det i fortsättningen skall bli med driften av Göta kanal.

Herr talman! Jag skall i enlighet med vad herr Magnusson gav uttryck för när han började sitt anförande tidigare inte mycket förlänga den här debatten. Det viktigaste är sagt. Låt mig bara med tillfredsställelse konstatera att herr Franzén tydligen instämmer i majoritetens förslag här om att denna utredning behövs. Det är bara skada att den inte kommit tidigare. Man kan fråga sig varför inte kanaltrafikutredningen tog allvarligare på Göta kanals västgötadel. Det är inte för mycket sagt att man behandlat den litet med vänster hand och inte tog allvarligt på den. Hade man gjort det hade vi sluppit denna diskussion i dag och haft materialet liggande. Så långt jag har fattat det har man praktiskt taget från regeringens sida tagit ställning till de tre alternativ som är förelagda i översynen från sjöfartsverket, genom att man givit utredningsmannen Hjalmarson så pass snäva direktiv. Visserligen har man tillagt på slutet att han har möjlighet att ta upp ytterligare frågor i sammanhanget, men man har sagt att det är orealistiskt att bygga ut kanalen. Det föreligger väl inga delade meningar om att en utbyggnad av kanalen skulle innebära en injektion för näringslivet i Vätterregionen lokaliseringsmässigt sett. Där finns ändå en befolkning av omkring två miljoner. Herr Gustafson har tidigare här redogjort för bakgrunden. Herr Stålhammar har kompletterat med siffror, och jag skall inte trötta kammaren med att upprepa dem. I de sista av dessa dagar har dessutom Ammebergsbolaget varslat om att man kommer att öka ut sin produktion till ungefär det dubbla, omkring 100 000 eller 120 000 ton. Det är en anvisning på vad det kan komma att röra sig om i detta sammanhang. Från de bygder som är berörda av kanalen och dess sträckning kan man konstatera ett klart positivt intresse för denna utbyggnad. Jag kan instämma med herr Franzén och säga att det är roligt att nedläggningsalternativet tycks vara borta ur bilden. Men som jag framhöll i debatten den 15 mars i fjol är det självklart att man här måste väga in de totala samhällsekonomiska effekterna av utbyggnadsfrågan för att få en rättvisande bild. Man kan inte bara titta på det tekniskt och ekonomiskt i ett mycket snävt perspektiv. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets framställning.
Herr talman! Jag skall fatta mig så kort att jag föredrar att stå kvar i bänken.

Om man tar med alla dessa överväganden i bedömningen är jag alldeles övertygad om att en utbyggnad av Göta kanals västgötadel visar sig vara ett projekt som är värt att satsa på och som har framtiden för sig. Faktum är ju att den billigaste frakten av gods är den som går på vatten.

Med det sagda vill jag yrka bifall till utskottets betänkande på denna punkt i enlighet med det yrkande som framställdes av herr Gustafson i Göteborg.

Herr talman! Jag begärde ordet när kommunikationsministern här ville påstå att det fanns vissa dolda motiv för den oheliga allians som förekom i utskottet. När jag hörde det blev jag faktiskt litet ledsen på kommunikationsministern. Det finns nämligen inga sådana dolda motiv, och jag är beredd att här redovisa mina motiv. Jag gjorde detta också i utskottet. Jag har nämligen, herr kommunikationsminister, aldrig trott på västgötadelen. Jag har aldrig trott att det är en ekonomiskt lönsam historia. Eftersom jag bor intill Vättern anser jag att vägarna ner mot kusten är de väsentliga för oss i hela södra delen av Vätterbygden. Även om det skulle kunna vara en valtaktisk fördel för mig att inte säga detta tror jag att det är betydligt bättre att satsa på dessa vägar än att bygga ut kanalen efter de godsnormer som man på en del håll har tänkt sig. Däremot är jag mycket tacksam och glad över att man får behålla leden såsom en fritidskanal. Min motivering varför jag har ställt mig på majoritetens sida är precis densamma som herr Franzéns — att vi äntligen skall få slut på denna diskussion och få den mest grundläggande undersökning vi över huvud taget kan åstadkomma. När vi behandlade frågan i utskottet hade vi heller inte i vår hand herr Hjalmarsons utredning och de synpunkter han där fört fram. Först i kväll har vi fått reda på vad som har stått i denna utredning. Det är alltså med den motiveringen, herr kommunikationsminister, som jag har tagit denna ställning. Jag tror att det är absolut nödvändigt, som herr Gustafson i Göteborg sade, att gå igenom de samhällsekonomiska förutsättningarna litet djupare än vad som skett och på den grundvalen ta ställning till det hela. För min egen del tror jag inte att en utbyggnad av kanalen är ekonomiskt lönsam, men jag vill ha ett fullständigt besked på den punkten.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1578 yrkat avslag på propositionen 8. I propositionen föreslås att Sverige skall ratificera 1970 års europeiska överenskommelse om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter. Vi har gjort det med utgångspunkt i att följderna av en ratificering ur många synpunkter blir negativa för fordonsbesättningarna. För det första innebär ett godkännande av denna överenskommelse en framtida styrning av trafiklagstiftningen i vårt land. Men även arbetstidslagstiftningen binds upp i väsentliga delar. Exempel härpå är den uppdelning av rasterna som fordonsbesättningarna nu har. Enligt AETR reglerna kommer exempelvis möjlighet att föreligga att dela upp rasterna i flera etapper. I den svenska arbetstidslagstiftningen är principen den att en på förhand bestämd rast erhålles, om arbetet har pågått i sex timmar eller mer. Här rör det sig om en rast i den meningen att den skall ha en varaktig längd. Ett godkännande av den europeiska överenskommelsen medför ändring av denna princip så till vida att rasten i fråga kan delas upp. Rasten mister då innebörden i begreppet rast enligt svensk lagstiftning. Den egentliga rasten försvinner och ersätts med vad som i svensk lagstiftning betecknas som arbetspauser. Skillnaden är ju att en rast ger fordonsbesättningarna möjlighet att lämna sitt fordon och fritt förfoga över den tid som rasten varar. Det är således en väsentlig försämring för de anställda i jämförelse med nu gällande regler. Naturligtvis är de övriga arbetstidsfrågorna av vital karaktär. AETR reglerna begränsar endast körtiden och tar således inte hänsyn till den totala arbetstiden. Denna fråga är av yttersta vikt för fordonsbesättningarna. Den svenska lagstiftningen har inriktats på den totala arbetstiden, dvs. körtid och annan arbetstid sammanlagt. Här gäller en längsta arbetstid på 11 timmar, exempelvis 7 timmars körning och därutöver högst 4 timmars annat arbete. AETR-reglerna begränsar körtiden till 10 timmar men tillåter därutöver annat arbete såsom lossning och lastning av fordonen under obegränsad tid. Fordonsbesättningarna får således en oreglerad arbetstid om nu konventionen ratificeras. Det är en väsentlig försämring och en av anledningarna — kanske den avgörande anledningen — till att Svenska transportarbetareförbundet i sitt remissvar avstyrkt en ratificering av AETR. Dessutom skulle en ratificering av överenskommelsen för Sveriges del göra det väsentligt svårare att i framtiden självständigt lagstifta i trafikfrågor och i arbetstidsfrågor. Vidare innebär ett godkännande av överenskommelsen en bindning till EEC-blockets lagstiftning på de här nämnda områdena, vilket måste betraktas som ytterst olyckligt.

Vad Svenska transportarbetareförbundet har anfört och vad som anförts i motionen 1578 har inte på något sätt beaktats. Att de borgerliga ledamöterna sluter upp bakom en sådan motivering är inte så underligt, eftersom ett godkännan de av överenskommelsen innebär väsentliga lättnader för transportföretagen. Men att de socialdemokratiska ledamöterna har fastnat för denna motivering är mera anmärkningsvärt. Det hade varit naturligt att dessa ledamöter tagit parti för Svenska transportarbetareförbundets ställningstagande. Transportarbetareförbundets remissvar bygger ju på medlemmarnas mening i frågan. Medlemmarna i Transport är de som drabbas negativt av de föreslagna ändringarna, medan transportnäringen får fördelarna.

Det är beklagligt att så har skett och att man helt har fronderat mot en så stor arbetargrupp som Transportarbetareförbundets medlemmar är. Herr talman! Med det anförda och med hänvisning till vad vi sagt i motionen vill jag yrka bifall till vpk-reservationen vid trafikutskottets betänkande nr 5.
Herr talman! Får jag till att börja med säga, eftersom herr Hallgren här nämnde EEC-länderna, att konventionen kommer att ratificeras också av EFTA-länderna. Man började ursprungligen diskutera den här frågan inte inom EEC utan inom ECE, som är Förenta nationernas Europaorgan och som ju har representanter för både östeuropeiska och västeuropeiska länder. Sedan vill jag fästa uppmärksamheten på att denna konvention endast avser internationella transporter och den svenska sträckan i vad mån den ingår i en internationell transport. Konventionen binder alltså icke förhållanden vid transporter inom landet. När herr Hallgren säger att departementschefen har gått emot Transportarbetareförbundet vill jag erinra om att departementschefen har tillkallat en särskild utredning beträffande frågan om arbetsoch vilotid i vägtrafik. Han har därvid tagit hänsyn till de synpunkter som Transportarbetareförbundet har framfört. Departementschefen håller med Transportarbetareförbundet om att det hade varit önskvärt om man hade grundat reglerna på arbetstidsprincipen i stället för på körtidsprincipen. Om herr Hallgren läser direktiven för utredningen skall herr Hallgren finna att de synpunkter som framförts av Transportarbetareförbundet är beaktade. Om man har en internationell konvention kan den givetvis inte på varje punkt överensstämma med de svenska reglerna; det är helt naturligt.

Jag tror att jag kan summera det hela så att det när det gäller de internationella transporterna — det är endast de som berörs av denna konvention — är till fördel för Sverige att vi ratificerar konventionen. När det gäller transporterna inom landet har statsrådet tillsatt en särskild utredning, som skall lägga fram förslag på området. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg sade att AETR-reglerna på vissa punkter är väsentligt strängare än motsvarande svenska regler. Om vi håller oss till texten är det riktigt, men det är endast skenbart som bestämmelserna är strängare. Man kräver exempelvis högre ålder för rätt att föra vissa fordon än den minimiålder som gäller här i landet. Våra regler innebär emellertid i praktiken att en förare inte kan erhålla trafikkort tidigare än de föreslagna reglerna föreskriver. Vad gäller vilotidernas längd och körtiderna är det riktigt att det skiljer på en timme i båda fallen. AETR-reglerna innebär således en skärpning. Men det är ju inget axiom att svensk lagstiftning i dessa frågor skall stanna vid vad som nu gäller. Jag vet att Svenska transportarbetareförbundet inte är nöjt med de bestämmelser som finns för körtider och vilotider utan strävar efter att få till stånd en väsentlig förbättring. Huvudargumentet för Svenska transportarbetareförbundets avstyrkande är dock att arbetstidsprincipen inte har beaktats. Det är inte att tillmötesgå Transportarbetareförbundet när man säger att man har tillsatt en utredning men samtidigt föreslår att den europeiska överenskommelsen skall ratificeras. Redan i nuläget innebär den överenskommelsen väsentliga försämringar, och framför allt binder vi därmed den fortsatta lagstiftningen och låser oss för att följa EEC-ländernas bestämmelser. Jag vet att Polen har godkänt den här konventionen, men det är endast ett land som har ratificerat den hittills och det är Norge. Det fordras att åtta länder ratificerar konventionen för att den över huvud taget skall träda i kraft. Jag hoppas att så många länder inte gör det, och framför allt hoppas jag att Sverige inte ratificerar den.
Herr talman! När herr Hallgren på nytt nämner EEC kanske jag får säga att samtliga EFTA-länder avser att ratificera överenskommelsen. Beträffande herr Hallgrens förhoppning att det inte skall bli åtta länder som ratificerar den hänvisar jag till vad som står på s. 22 i propositionen. Där redogörs för vilka länder som avser att ratificera konventionen under innevarande år. Det är mycket angeläget att peka på att konventionen endast avser internationella transporter. När det är fråga om transporter inom landet har vi en utredning som skall utarbeta regler. Man kan fråga sig varför regeringen vill ratificera konventionen, när den i och för sig anser att det bör vara arbetstidsregler i stället för körtidsregler. Anledningen är den att även om man principiellt föredrar arbetstidsprincipen är skillnaden i praktiken genom de strängare regler som gäller för körtid inte så stor. Och det finns fördelar med internationellt samarbete. Det är en fördel att kunna utföra en transport genom olika länder med samma regler. Det måste vara en fördel också för chaufförerna i fråga.

Herr talman! Herr Henmark har frågat mig om jag anser det lämpligt att ölreklam får förekomma på SJ:s bussar . Jag anser det klart olämpligt med ölreklam i skolskjutsbussar. I övrigt vill jag inte nu göra något uttalande om särbestämmelser mot ölreklamen. Enligt frivilliga överenskommelser har man nått fram till vissa inskränkningar i denna reklam. Frågan om införande av grundlagsenlig möjlighet att besluta om längre gående åtgärder mot sådan reklam övervägs för närvarande inom justitiedepartementet på grundval av ett av massmedieutredningen förra året avgivet betänkande.
Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för det entydiga besked som han har gett beträffande sin egen inställning till ölreklamen i skolbussar. Den här frågan har initierats av att det kom ett brev från en man som med förvåning hade upptäckt att det fanns ölreklam i en buss, på vilken också satt en skylt med beteckningen Skolskjuts. Detta inträffade också ungefär vid den tid då den mycket tragiska händelsen i Borås ägde rum. Det var väl närmast denna kombination av två händelser som gjorde att han blev mycket förvånad. Nu finns det ju mellan kontrollstyrelsen och företrädare för bryggerinäringen överenskommelse om en rekommendation som Bryggareföreningen har sänt ut till sina medlemmar, och den är av så pass officiell art att den är upptagen i Mellanölsfrågan, dvs. det betänkande som alkoholpolitiska utredningen avgav för något år sedan, SOU 1971:66.

Men det finns i varje fall en överenskommelse som jag tycker gör att man borde kunna förbjuda ölreklam i sådana sammanhang som här har berörts. Det behövs sålunda inte någon ändring av tryckfrihetsförordningen för detta, i synnerhet som det gäller statens järnvägars egna bussar där jag förmodar att statens järnvägar kan bestämma vilka som får göra reklam och vad de får reklamera om. Det finns också ett avtal mellan statens järnvägar och en reklamfirma om detta, som jag har fått ett utdrag av, och däri står att man inte får reklamera för spritdrycker och starkvin. Däremot är ölet icke omnämnt. Det har dock sagts att mellanölet inte bör förekomma enligt de här tidigare omnämnda bestämmelserna.

Herr talman! Det är inte juridiskt alldeles kristallklart om det föreligger grund för några förbud, och det är ju det som är anledningen till att man inom justitiedepartementet för närvarande på grundval av massmedieutredningen överväger om man skall skärpa de bestämmelserna. Det är kollisionen med tryckfrihetsförordningen som här aktualiserats. Vi har inom regeringen flera gånger diskuterat hur långt man kan gå i fråga om ingripande mot reklamen utan att komma i kollision med tryckfrihetsförordningen. Detta spörsmål har varit föremål för debatter även här i kammaren. Vi har inte ansett oss ha tillräckligt underlag för att gå hårdare fram än vad vi hitintills har gjort. Därför avvaktar vi dessa utredningar för att låta dem ligga till grund för eventuella skärpningar av lagstiftningen.
Herr talman! Jag undrar om vi inte på något sätt resonerar förbi varandra. Nog kan väl SJ bestämma vilken reklam som får förekomma i SJ:s bussar, på samma sätt som en ansvarig utgivare för en tidning kan bestämma vad som får införas i hans tidning. Jag kan inte tänka mig att det skulle uppstå några som helst juridiska komplikationer, om man från statens järnvägar säger att man inte vill ha en viss typ av reklam i sina bussar. Det måste väl ändå vara fullt klart att SJ bestämmer vilken reklam som får förekomma där. Jag har inhämtat en del uppgifter rörande omfattningen av denna typ av reklam. Jag har fått beskedet att det under en viss period före detta år vid olika tillfällen fanns reklam på sammanlagt inte mindre än 600 bussar. Under två veckor i anslutning till det tragiska mordet i Borås fanns det reklam på 400 av SJ:s bussar. Sannolikheten är väl inte så stor att ifrågavarande reklam förekommer på skolskjutsbussar, men det finns för dagen inte något förbud häremot inom SJ, och det vore högst önskvärt om finansministern kunde uttala sig för att sådan reklam inte bör finnas i SJ:s bussar.
Herr talman! Eftersom herr Henmark tar upp den formella aspekten på denna fråga, kan jag ge honom rätt i att SJ visst som företag suveränt kan besluta vilken form av reklam det vill tolerera. Men det kan SJ göra i sin kapacitet och SJ och regeringen är i dessa frågor två skilda personer.

Herr talman! Herr Möller har frågat mig om jag anser att det nu finns anledning befara att de årliga prisstegringarna i Sverige under resten av 1970-talet blir större än under 1950 och 1960-talen och om detta i så fall föranleder några nya initiativ av regeringen. Prisutvecklingen under 1970-talet kan inte i dag överblickas. Regeringens politik måste ständigt vara att begränsa prisstegringen, och de åtgärder som blir erforderliga kommer att redovisas i den takt de anses motiverade och nödvändiga.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, men det var ett alldeles för magert svar i en viktig fråga. Bakgrunden är den att världsmarknadspriserna förr steg med ca 1 procent per år men att man på de senaste åren fått en helt annan och hög prisstegringstakt. Det förekommer en samtidig västtysk och amerikansk inflation, och allt värre prisstegringar även här hemma. Ett sådant läge med så allvarliga risker kan man inte bara som finansministern i svaret avfärda med att det inte går att säkert överblicka situationen. Professor Erik Lundberg sade på sparbankernas konferens den 7 mars att konjunkturinstitutet för Sveriges del räknar med en ”prisstegring för exportoch importvaror på omkring 5—6 96 från 1972 till 1973. Även om utvecklingen för olika exportoch importområden blir ojämn, kan den internationella prisstegringen under konjunkturuppgången till 1974 dra upp denna prisstegringstakt med ett par procent.

Organisationerna räknar också med en mycket hög prisstegringstakt, herr finansminister. Förste ombudsmannen i TCO-S, herr John Östlund, ansåg i ett uttalande den 2 mars att prisstegringen per år här i Sverige under resten av 1970-talet kommer att bli 6 procent. LO:s blivande ordförande Gunnar Nilsson har i ett välkänt uttalande pekat på den allmänna svårighet för löntagarorganisationerna som uppstår genom nuvarande marginalskatter som urholkar löneökningarna, bidrag som trappas av och de allvarliga prisstegringarna. Det måste vara fel på ett system där löntagarna för att få en reallönestegring på 2 procent måste begära lönestegringar av storleksordningen 10 procent. Det är ju inte något av naturmakterna ålagt förhållande att det skall vara på det sättet, utan det är ett av människor gjort system — bl.a. genom att vi inte har inflationsskyddade skatteskalor — som gör att folk måste ta för sig väldigt mycket i nominella löneökningar och faktiskt ändå får så litet kvar. Detta betyder att vi nu bör ändra skattesystemet. Jag vill fråga för det första: Kan inte finansministern erkänna att det finns någon anledning att åstadkomma ett bättre inflationsskydd? Och för det andra: Kan finansministern nu lova att inte höja pålagorna på företagen ett år framöver utöver vad som redan är gjort och redan har aviserats? De obevekliga kostnadsstegringarna är en viktig orsak till de allt värre prisstegringarna och där måste det nu blir ett resolut stopp när det gäller statens övervältringar.
Herr talman! Herr Levin har frågat mig om jag avser att vidtaga åtgärder i syfte att hålla ägare av dieseldrivna fordon skadeslösa i samband med de förseningar som uppstått vid genomförandet av den s.k. kilometerskattereformen. Jag antar att herr Levin med sin fråga syftar på att visst tillbehör till kilometerräknarna inte funnits hos verkstäderna i den utsträckning som visade sig behövlig när montering av räknare skulle ske. Montering och besiktning av räknare har därför i vissa fall inte kunnat göras på avsedd tid. I undantagsfall har detta kunnat orsaka vissa extrakostnader för fordonsägarna. De tillbehör det gäller är sådana som inte tillhandahålls genom statens försorg utan som får beställas särskilt för varje fordon. Information härom har lämnats alla ägare till brännoljedrivna fordon. Genom en redan beslutad ändring i kilometerskattekungörelsen blir det möjligt för kilometerskattenämnden att medge visst anstånd med besiktning av kilometerräknarapparatur. Härigenom undanröjs i fortsättningen de extrakostnader som fordonsägarna annars kan åsamkas. Någon annan åtgärd övervägs inte för närvarande.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
Min begäran om information baserades på oron för att svårigheter kunde komma att drabba fordonsägarna, om man inte förmådde leverera rättidigt eller inte kunde prestera en tekniskt prima apparatur. Jag ville alltså ha besked om huruvida sådana bekymmer hade förutsetts och garantier erhållits till skydd för en drabbad bilägare. Något besked gick inte att få den gången, och då riksdagen den 22 november året därpå hade att ta ställning till proposition 115, erinrade jag därför på nytt om avtalet med det”företag vilket så gott som fått monopol på tillverkningen, och jag bad om bekräftelse på att ”fordonsägarna inte kommer att i något avseende bli beroende av hur denne leverantör fullgör respektive åsidosätter sina förpliktelser”. Jag påpekade att avtalsbestämmelserna angående ändamålsenlig marknadsföring ingalunda vore utan intresse också för fordonsägarna. Jag efterlyste konkreta besked om priser och montagekostnader, och jag tillät mig säga att bilägaren i det närmaste vore rättslös, eftersom avtalet endast reglerar statens och tillverkarens inbördes mellanhavanden, medan ingenting stod att läsa om på vilket sätt staten skulle hålla den enskilde skadeslös, om de befarade bekymren visade sig bli verklighet.

Trots dessa försäkringar från herr Strängs sida ser det ändå ut som om det skulle bli vissa problem och kanske dyrköpta erfarenheter för bilägarna. Redan nu har i dagsoch fackpress skymtat uppgifter om leveransförseningar, dålig kontakt mellan olika myndigheter, brist på vissa komponenter etc. Fordon som förts till besiktning har inte kunnat godkännas i vissa fall eftersom verkstäderna inte haft alla erforderliga delar för att koppla in räkneverken. Bilägaren ålägges i ett sådant fall att mot avgift inställa sig till ny besiktning. Jag förstod av formuleringen av herr Strängs svar att han inte anser att en sådan tingens ordning är tillfredsställande, och det uttrycker jag min glädje över. Jag hoppas att det hela skall löpa friktionsfritt i framtiden.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat om jag uppmärksammat rådande skiljaktigheter beträffande sjukförsäkringsavgifternas storlek mellan länen och om jag anser att initiativ bör tas i syfte att åstadkomma en utjämning, exempelvis genom åstadkommandet av en gemensam allmän försäkringskassa i hela landet. Den allmänna försäkringen handhas lokalt av 26 allmänna försäkringskassor, som vardera i princip omfattar en landstingskommun eller kommun som inte tillhör landstingskommun. Varje försäkringskassa är en självständig juridisk person med eget ekonomiskt ansvar för den del av verksamheten som gäller sjukförsäkringen. Detta tar sig uttryck i att den del av utgifterna för sjukförsäkringsförmåner och förvaltning som inte finansieras genom arbetsgivaravgifter och statsbidrag får täckas genom avgifter från de försäkrade inom respektive kassaområde. Variationer i sjukförsäkringsutgifter mellan kassorna leder därmed till att sjukförsäkringsavgifterna för de försäkrade varierar mellan de olika försäkringskassorna. En proposition med förslag till utformningen av beskattad och ATP-grundande sjukpenning samt nya finansieringsregler för sjukförsäkringen kommer i dagarna att överlämnas till riksdagen. Förslaget innebär enklare och mera enhetliga avgiftsregler. Frågan om en utjämning av sjukförsäkringsavgifterna mellan de olika försäkringskassorna är av den karaktären att den får tas upp i samband med andra frågor beträffande socialförsäkringens administration m.m. som kommer att prövas i särskild ordning.

Herr talman! Min fråga, som utmynnade i önskan om en gemensam allmän försäkringskassa i hela landet, förbigick statsrådet, om jag förstod det rätt. Men man kanske kan tolka den senaste delen av svaret positivt. Där heter det att frågan om en utjämning av sjukförsäkringsavgifterna mellan de olika försäkringskassorna är av den karaktären att den får tas upp i samband med andra frågor beträffande socialförsäkringens administration m.m. som kommer att prövas i särskild ordning. Frågan är bara: När kommer i så fall denna prövning att ske och hur lång tid kommer den att ta? Utgångspunkten för min fråga är: Då den enskilde betalar olika slag av avgifter, exempelvis till ATP eller annan pension, görs ingen skillnad i avgifternas storlek efter vederbörandes bostadsort, men så snart det gäller sjukförsäkringsavgifterna är bostadsorten det avgörande. Bor man i Norrlandslänen — t.ex. i Ådalen — får man vara med och betala de högsta försäkringsavgifterna. Bor man däremot i Uppsala eller Skaraborgs län slipper man ifrån med betydligt lägre avgifter. Sjukförsäkringsavgifterna i Norrlandslänen överstiger de genomsnittliga avgifterna för hela landet. Här ligger även den kommunala utdebiteringen på en sådan nivå att kommunalskatten tillsammans med sjukförsäkringsavgiften ligger över riksgenomsnittet. Genom att försäkringskassor finns separat för varje län blir sjukförsäkringsavgifterna olika i de olika områdena. En gemensam försäkringskassa för hela landet skulle kunna leda till att olikheterna utjämnades, vilket skulle vara i linje med den jämlikhetsprincip som det så ofta talas om. Skillnaderna mellan de olika länen beror på sjukfrekvens och sjukvårdskostnader samt i viss mån på ålderssammansättningen. I områden som Norrlandslänen, där utflyttningen varit omfattande, är ålderssammansättningen givetvis helt annorlunda än i de områden som fått ta emot de inflyttade, vilka i allmänhet tillhör de yngre åldersklasserna. I Norrlandslänen, där arbetslösheten har varit och fortfarande är omfattande, kan de som i hårt arbete erhållit kroppsskador inte få ett lindrigare arbete, som de möjligen kunde ha utfört. Här ser man bl.a. följderna av bristen på en mera differentierad industri. Nu kan det i stället bli försäkringskassan som får träda emellan. Det kan inte vara en gärd av rättvisa och i linje med jämlikhetsbegreppet att vissa områden av vårt land inte endast hårt skall drabbas av arbetslöshet, avfolkning och försämrad samhällelig service utan att invånarna där även skall behöva betala högre avgifter till sjukförsäkringen än vad invånarna i andra och mera lyckligt lottade delar av landet behöver göra. En gemensam försäkringskassa för hela landet skulle därför vara på sin plats.
Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar är de nuvarande skillnaderna i avgifterna mellan olika försäkringskassor en följd av att varje kassa har ekonomiskt ansvar för sjukförsäkringsverksamheten inom det egna länet. Denna självständighet hos de decentraliserade försäkringskassorna har, som jag antar att herr Lorentzon väl känner till, sitt ursprung i den folkrörelsetradition som försäkringskassorna bygger på och som självfallet är av stort värde. Jag vill också framhålla att en betydande utjämning mellan kassorna sker genom att huvuddelen av sjukförsäkringskostnaderna täcks genom arbetsgivaravgifter och statsbidrag. Låt mig, herr talman, tillägga att de nya avgiftsreglerna, som jag nämnde i mitt svar, innebär att avgifterna för de lägre inkomsttagarna blir lika över hela landet. Detta är ett första steg mot större enhetlighet i avgifterna, och det tas inom ramen för en bibehållen självständig ekonomi för varje försäkringskassa. Frågan om en ökad samordning mellan kassaområdena när det gäller sjukförsäkringens finansiering kommer, som jag sade, att närmare övervägas vid planeringen av annat utredningsarbete som gäller socialförsäkringens administration, bl.a. frågan om besvärsordningen inom socialförsäkringen.
Herr talman! Inte heller i detta senare inlägg vill statsrådet gå med på att vi skall ha en gemensam försäkringskassa för hela landet utan talar om den folkrörelsetradition som försäkringskassorna bygger på. Nu är det emellertid så att den folkrörelsetraditionen när det gäller fackföreningsrörelsen, HSB eller vad det må vara går ut på att göra så stora organisationer som möjligt. Skulle detta vara avgörande också när det gäller försäkringskassorna — och mycket talar för det — borde man alltså ha en kassa för hela landet. Man kan t.ex. jämföra Kramfors med Hamra på Gotland. I Hamra är kommunalskatterna mycket höga, men ändå är sjukförsäkringsavgifterna där lägre än de är i Kramforsområdet. Och skillnaderna är rätt väsentliga. I kommunen Ytterlännäs, som har en befolkning på 6 750 människor, uppgår antalet sjukdomsfall nu till 500. Det är ju en mycket hög siffra. Om vi finge en försäkringskassa för hela landet skulle vi bättre än som nu sker kunna undersöka orsakerna till att sjukfrekvensen är så olika i skilda delar av landet. Vi har ju numera en hel stab av akademiker som går arbetslösa. Nog skulle man kunna ge AMS uppgiften att göra en grundlig, vetenskaplig undersökning av orsakerna till att förhållandena är så olika i olika län och på basis av denna få en försäkringskassa för hela landet.

Herr talman! Herr Levin har frågat om jag innevarande år kommer att ta initiativ till sådana lagförslag, som är ägnade att snabbt förverkliga intentionerna i SPRI:s specifikation 211 01 gällande ambulansers inredning och utrustning. Enligt den nya bilregisterkungörelsen, som träder i kraft den 1 maj 1973, gäller som villkor för registrering av utryckningsfordon att fordonet vid registreringsbesiktning godkänts som sådant fordon. Som utryckningsfordon får bl.a. ambulanser registreras. Fordonskungörelsen innebär att det ankommer på trafiksäkerhetsverket att meddela ytterligare föreskrifter om fordonens utrustning. Dessa föreskrifter tar främst sikte på de behov som föreligger från trafiksäkerhetssynpunkt. Dessutom är det möjligt att meddela sådana grundläggande föreskrifter om fordonens utrustning som är betingade av det speciella användningsområdet, t.ex. för ambulanser. När det gäller den medicinska utrustningen uppfyller ambulanserna i regel de krav som är angivna i SPRI:s specifikation 211 01. Detta har kunnat konstateras vid socialstyrelsens inspektioner av ambulansmaterielen. För närvarande pågår en översyn av SPRI:s specifikation för ambulanser inom den standardiseringskommitté, som inom SPRI arbetar med dessa frågor, där såväl socialstyrelsen som trafiksäkerhetsverket är representerade. Enligt vad jag inhämtat räknar man med att detta arbete skall kunna slutföras under innevarande år.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr Aspling för svaret, fastän jag tycker att han där i viss utsträckning låter kalken gå ifrån sig.

Anledningen till min enkla fråga, som herr Aspling just har besvarat, är dels ett tidningsuttalande av chefen för brandkåren i Malmö: ”Det dör många människor i onödan i svenska ambulanser”, dels ett inslag i TV-Aktuellt den 7 februari i år. Man visade en ambulans, som hade utrustats nästan i enlighet med de förslag som SPRI presenterade 1970 och som enligt min åsikt har en närmast imperativ form. TV-publiken fick se hur bilen vägdes — den togs direkt ur garage — och alla kunde tydligt konstatera att vikten utgjorde 2 100 kg. Det bekräftades av närvarande representanter för brandkåren och Landstingens inköpscentral att den högsta tillåtna sammanlagda vikten vore 2 250 kg, vilket i klartext betyder att patienter, ambulansbiträde och eventuell anhörig får väga tillsammans högst 150 kg. Det kravet lär ändå inte vara möjligt att uppfylla. Föraren av bilen svarade på direkt fråga i TV, att bilen vore bra för honom och för biträdet, men att den kändes nerlastad då de också hade patienter med.

— måste det nog sägas att socialstyrelsen, och ytterst departementschefen, har ett stort ansvar för att sådana bestämmelser nu utfärdas som tvingar landstingen att köpa fordon som svarar mot SPRI:s krav. Det bör kanske tilläggas att det finns andra och lämpligare ambulanser som dessutom är billigare. Den totala tystnad som har rått efter TV-programmet är talande och inger betänkligheter.
Herr talman! Det som herr Levin framhöll understryker vikten av den översyn av SPRI:s specifikation för ambulanser, som nu pågår och som berör ambulansernas trafiksäkerhet, allmänna utformning och inredning samt tekniska och medicinska utrustning. Det är motivet för översynen, vars angelägenhet understryks av vad herr Levin sade. é Syftet är att få till stånd en enkel och lättförståelig specifikation, som beaktar den senaste fordonstekniska utvecklingen på området och de synpunkter som framförts beträffande ambulansernas inredning och utrustning. Detta innebär en grundlig bearbetning av SPRI:s specifikation, och det är väl lämpligt att vi avvaktar resultatet av det arbetet innan vi tar närmare ställning till frågan om och på vilket sätt specifikationen skall göras obligatorisk. Som jag nämnde i mitt svar är både socialstyrelsen och trafiksäkerhetsverket representerade i detta pågående arbete. Jag vill understryka detta, när herr Levin nu berör de brister som alltjämt föreligger. Det är för att avhjälpa dessa brister som detta arbete pågår.
Herr talman! Jag vill inte hålla med herr statsrådet om att man kan avvakta med att göra dessa bestämmelser obligatoriska. Om man med ett modernt betraktelsesätt anser att en ambulans skall vara sjukvårdens utsträckta arm måste man ifrågasätta om den aktuella typen över huvud taget är lämplig för sitt ändamål. Den är obekväm för vårdaren. Den är så smal att det kan vara svårt att hålla en skadad patients andningsvägar fria. Enligt en läkare som jag talat med är det svårt eller nästan omöjligt att komma åt att stilla blödningar. Det kan tilläggas att den i sitt ursprungsland inte ens klassas som ambulans utan som sjukvagn. På riktiga ambulanser, dvs. utryckningsfordon, ställer man i Tyskland betydligt större krav. Tjänstevikten är enligt besiktningsintrumentet 1 880 kilo, och lastförmågan uppges till 370 kilo. En nedbantad SPRI-utrustning väger minst 220 kilo, och då återstår bara 150 kilo till patient och vårdare. Bilen anges kunna ta fem personer, vilket också är SPRI:s rekommendation. Det är uppenbart att just dessa fordon — de utgör kanske två tredjedelar av det totala antalet ambulanser — inte är ändamålsenliga, i varje fall inte i SPRI:s mening. Skulle man ta bort den av SPRI rekommenderade utrustningen är det inte längre fråga om ambulanser över huvud taget. Det finns mycket att säga om detta, herr Aspling. Det förekommer t.ex. fall i Sverige där man inte kan ha ändamålsenliga ambulanser därför att garageportarna inte medger att de körs in i garaget. Det finns på bara några mils avstånd från Stockholm exempel på att ambulanser är bemannade endast med en förare, som måste be om hjälp för att bära in patienten i ambulansen. Någon vård i ambulansen är det inte tal om. Men den diskussionen får föras en annan gång. Enligt min uppfattning, herr Aspling, åligger det socialministern att ta initiativ och se till att SPRI:s rekommendationer görs obligatoriska.
Herr talman! Varje nytt inlägg som herr Levin gör understryker angelägenheten av att denna översyn görs grundlig och att vi får fram fasta och riktiga normer. Alltsammans syftar ju till detta. Jag är i hög grad engagerad i denna fråga, och jag är medveten om att den är mycket viktig.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig hur stort anslag som för innevarande budgetår har utgått till nämndemannaföreningarna för informationsverksamhet för nämndemän.

Utskottet anförde vidare att någon kursverksamhet som syftade till juridisk utbildning av nämndemän inte syntes lämplig med hänsyn till den ställning såsom lekmän som nämndemännen intar inom vårt rättegångsväsende, men att Kungl. Maj:t förutsattes ta initiativ till den informationsverksamhet som ansågs erforderlig på grund av omfattande lagändringar eller liknande. Kungl. Maj:t har efter den 1 juli 1971 från nämnda anslag beviljat ca 12 000 kronor i bidrag för studiebesök och information för nämndemän. Beloppet hänför sig till fyra ansökningar, nämligen från Haparanda och Karlstads tingsrätter, Stockholms nämndemannaförening och Borås nämndemannaförening. Ansökningarna från Haparanda tingsrätt och Borås nämndemannaförening avsåg bidrag till studiebesök på kriminalvårdens anstalter. Ansökningen från Karlstads tingsrätt, som är fastighetsdomstol, gällde bidrag till information som tingsrätten ville ge nämndemännen vid domstolen om den ändrade lagstiftningen inom fastighetsrättens område. Den fjärde ansökningen kom från Stockholms nämndemannaförening, som anordnar föreläsningar, studiebesök m.m. för sina medlemmar, och avsåg bidrag för denna verksamhet under år 1971. Inte i något fall har ansökan om bidrag av ifrågavarande slag lämnats utan bifall. Slutligen vill jag framhålla att justitiedepartementet på domarmöten och vid andra liknande sammankomster informerar om möjligheten för nämndemän och deras föreningar att få ersättning för studiebesök och informationsverksamhet i enlighet med justitieutskottets betänkande. Frågan om en mera systematisk information till nämndemän med anledning av ny lagstiftning eller annat övervägs för närvarande av domstolsväsendets organisationsnämnd och inom justitiedepartementet.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. I svaret har ju justitieministern relaterat bakgrunden till frågan — det är den motion jag väckte 1971 som justitieutskottet tillstyrkte och kammaren biföll. Av svaret framgår att 12 000 kronor har delats ut. Vid kontakter med ordförandena i olika nämndemannaföreningar får man intrycket att kännedomen om möjligheten att erhålla bidrag för den studieverksamhet som tidigare bedrivits är mycket dålig. Men nu säger ju justitieministern att en mera systematisk information övervägs, och jag tror det är riktigt att försöka åstadkomma en sådan. Den verksamhet som nämndemannaföreningarna bedrivit tidigare med stöd av kommuner och med tingshusmedel har betytt mycket — man fick en inblick i verkningarna i olika brottspåföljder för de personer som man hade dömt. Det var naturligtvis mycket värdefullt liksom den kursverksamhet som bedrevs. Däremot vill jag säga att vad justitieutskottet skrev in i sitt yttrande angående juridisk utbildning hade jag aldrig tagit med i min motion — att man skulle sätta dit den ”slängen” hade man inom justitieutskottet själv kommit underfund med. Men jag menade då och jag menar än i dag att det är väldigt värdefullt att nämndemännen får klart för sig att den behandlingslag som vi har skall följas upp, och då bör man också vara insatt i vilka resurser och vilken inriktning kriminalvården har. Jag tackar än en gång för svaret och hoppas att justitiedepartementet mera systematiskt går in för att upplysa nämndemannaföreningarna om att det finns möjligheter att erhålla bidrag för just sådan studieverksamhet som dessa föreningar har bedrivit.

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig om jag avser att lägga fram förslag om åtgärder mot olovlig avlyssning och otillbörlig användning av s.k. avlyssningsapparater. Integritetsskyddskommittén, som har till uppgift att utreda frågor om förstärkt integritetsskydd på personrättens område, avlämnade i september 1970 ett delbetänkande, Skydd mot avlyssning. I delbetänkandet lades fram förslag till åtgärder riktade mot bruket av avlyssningsoch inspelningsapparatur. Kommittén föreslog bl.a. en ny bestämmelse i brottsbalken om straff för olovlig avlyssning. Kommittén lade också fram förslag till näringsrättslig lagstiftning om akustisk apparatur. Övriga frågor som omfattas av utredningsuppdraget kommer att behandlas i slutbetänkandet. Hit hör frågor om skydd mot filmning och fotografering samt om skydd mot utnyttjande av information om andras privatliv som har anskaffats på ett obehörigt sätt. Kommitténs arbete med återstående frågor beräknas pågå under hela år 1973. Delbetänkandet om skydd mot avlyssning har remissbehandlats. Kommitténs förslag har i huvudsak fått ett gynnsamt mottagande, men från flera håll har framförts invändningar mot de förslag till lagtekniska lösningar som kommittén har förordat. Kritiken har betydelse också för Mot denna bakgrund och med hänsyn till det nära sambandet mellan de frågor som behandlas i delbetänkandet och de ämnen som omfattas av det pågående utredningsarbetet bör frågan om lagstiftning på detta område övervägas i ett sammanhang, sedan integritetsskyddskommittén lagt fram sitt slutbetänkande. Jag är under dessa förhållanden inte beredd att nu ange någon tidpunkt när förslag kan läggas fram för riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det problem som jag har tagit upp i min fråga består däri, att det numera tillverkas och saluförs en mängd apparater som kan användas för att illegalt avlyssna och registrera samtal, samtidigt som lagstiftningen inte har anpassats efter denna nya tekniska utveckling. Vi vet att den s.k. spionelektroniken är synnerligen avancerad. Det finns mängder av olika sorters miniatyrapparater som är lätta att dölja: ytterligt små men effektiva mikrofoner inbyggda i pappersklämmor eller manschettknappar, små radiosändare som kan placeras i telefonlurar, i häftapparater eller i cigarrettändare samt miniatyrbandspelare som kan kopplas till radiomottagare eller telefonapparater. Det finns mikrofoner som är så effektiva att de kan återge samtal på mer än 100 meters avstånd. Exemplen skulle kunna mångfaldigas. Justitieministern känner säkert till den bok om spionelektronik som kom ut för några år sedan. Det är alldeles uppenbart att denna utveckling utgör ett hot mot bl.a. den enskildes personliga integritet. En rad deklarationer och konventioner om de mänskliga rättigheterna har klart hävdat den enskildes rätt till respekt för privatoch familjeliv. Jag tar ett enda exempel. 1948 års deklaration om de mänskliga rättigheterna stadgar att envar har rätt till rättsordningens skydd mot godtyckliga intrång i hans privatoch familjeliv. Denna deklaration antogs av FN:s generalförsamling redan 1948, men vi har ännu 25 år efter detta ingen tillfredsställande lagstiftning i Sverige. Jag tog upp denna fråga i riksdagen för drygt tre år sedan. Justitieministern hänvisade då till integritetsskyddskommittén och förklarade att ett förslag om erforderliga åtgärder skulle läggas fram snarast, sedan kommittéförslaget hade remissbehandlats. Remisstiden gick ut den 15 december 1970. Det har alltså gått mer än två år sedan dess. Det kan inte med bästa vilja tolkas som ”snarast” efter remissbehandlingen av delbetänkandet. Av justitieministerns svar framgår nu att justitieministern har ändrat uppfattning. Det utlovade regeringsförslaget har uppskjutits till dess att betänkandet har avlämnats i sin helhet. Det är svårt för mig att här nu bedöma i vad mån ett sådant ställningstagande är berättigat, men det förefaller inte som om man skulle ha någon särskild brådska i justitiedepartementet. Jag vill ändå fråga justitieministern hur han bedömer utredningens fortsatta arbete. När kan man förvänta att utredningen är klar med sitt slutbetänkande?
Herr talman! Jag håller gärna med herr Richardson om att vi kanske var litet för optimistiska förra gången denna fråga var uppe i riksdagen. Anledningen till att vi inte har framlagt något förslag är ingalunda att vi anser att frågan är oviktig. Tvärtom. Herr Richardson belyste också i sitt anförande hur betydelsefull den är. Men det har vid våra överväganden i departementet visat sig att det var mera komplicerat än vi trodde från början, beroende just på att det gäller en materia som är mycket svår att komma till rätta med. Det får inte utesluta att man försöker finna en lagteknisk lösning, och det är också vår avsikt. Vi fann då att frågan ändå hade så nära samband med det fortgående arbetet inom kommittén att vi ville avvakta det. Nu har kommittén, som jag sade i mitt svar, meddelat att den inte blir färdig i år, men vi skall väl hoppas att det inte skall dröja så lång tid; den har ju hållit på relativt länge. Mitt svar måste alltså bli att denna fråga kommer att tas upp till slutgiltig lösning när vi har fått det andra betänkandet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för detta ytterligare inlägg, även om det inte var särskilt upplysande. Jag kan inte annat än erinra om att utredningen ändock har arbetat mycket länge och mycket långsamt. Den tillsattes 1966, och den levererade efter fyra år ett betänkande som inte var av imponerande omfattning. De förslag till lagändringar och tillägg som gjordes var inte heller särskilt omfattande. Jag menar att den här frågan borde ha drivits kraftfullare från justitieministerns sida. Jag vill inte frammana bilden av något skräcksamhälle med spionapparater som ständigt bevakar oss, av typen George Orwells samhälle i ”1984”, men det inträffar gång efter annan nya incidenter. I TV uppträdde för någon tid sedan en privatdetektiv som helt öppet och ogenerat förklarade att han ägnade sig åt avlyssning med hjälp av hemliga mikrofoner och bandinspelningsapparater. Jag vill verkligen vädja till justitieministern att med kraft driva på frågan, så att den blir löst snabbt.
Herr talman! Herr Ångström har frågat mig om jag förbereder några speciella åtgärder för att häva den kris som uppstått vid Umeå universitet genom den kraftiga nedgången av antalet nyinskrivna studerande. tillströmningen har onekligen varit kraftig. I fråga om närvaron är förändringen mindre drastisk. Utvecklingen under de senaste åren kan inte kännetecknas som krisartad om herr Ångström därmed menar att universitetets fortbestånd på något sätt skulle vara hotat. Det kan vara nyttigt att erinra sig att universiteten i Uppsala och Lund inte hade fler studerande för bara 15 år sedan än vad Umeå har i dag. Kraftiga och snabba förändringar av studerandeantalet utsätter självfallet ett universitets organisation för stora påfrestningar. Detta gäller inte bara universitetet i Umeå och det gäller såväl när studerandeantalet ökar som när det minskar. Några särskilda åtgärder förbereds för närvarande inte med anledning av minskningen av nyinskrivningarna vid universitetet i Umeå. Jag har emellertid när det gäller alla filosofiska fakulteter i landet nyligen beslutat om en förändring i fråga om medelstilldelningen som innebär att den s.k. universitetsautomatiken anpassas även till situationer då antalet studerande inte ökar över lag utan förändringarna i studerandeantalet i stället kan variera starkt mellan ämnesområden och läroanstalter.
Herr talman! Jag har blivit ombedd att överta frågan och ber att få tacka för det svar statsrådet givit. Anledningen till att allt färre söker sig till universitetsutbildning är inte särskilt svår att hitta. Högre utbildning är inte längre samma garanti för att man skall få ett bra jobb med hygglig lön som det var tidigare. Jämfört med förhållandena för fem år sedan är det i dag mer än dubbelt så många akademiker som är utan arbete ännu sex månader efter sin examen. Den minskade tillströmningen till universiteten har också fått negativa konsekvenser för utbildningsanstalterna som sådana, och universitetet i Umeå ha drabbats hårdast. Antalet förstagångsinskrivna minskade där mellan 1969 72 dubbelt så mycket som i hela riket. Och när man i dag kan se en viss ljusning för övriga universitet, tycks minskningen fortsätta för Umeåuniversitetets del. Även om man i Umeå inte vill tala om en kris är det naturligt att man ändå ser med en viss oro på läget. Tillkomsten av Umeå universitet födde stora förväntningar i Norrland. Det skulle verka som en vitamininjektion för näringsliv och kulturliv. Äntligen skulle Norrland komma på jämbördig fot med övriga delar av landet när det gäller högre utbildning. Norrland behöver den stimulans som ett starkt och utvecklingsdugligt universitet kan ge. Samtidigt är ett universitet under uppbyggnad naturligtvis mera sårbart än de mer etablerade universiteten med deras fastare basorganisation. Att tvingas avskeda lärare, lägga ned forskningsprojekt, minska utbildningens differentiering, skjuta på byggnadsprojekt etc. betyder relativt sett mera för Umeå universitet än för universiteten i t.ex. Stockholm, Uppsala och Lund. 1. Innebär det han nu säger om att man skall göra vissa förändringar i den s.k. universitetsautomatiken att man inte behöver avskeda några lärare i Umeå på grund av nedgång i elevantalet? 2. Hur ser statsrådet i det läget som uppkommit på frågan om en ytterligare utspridning av den högre undervisningen i Norrland som U 68 föreslagit? En sådan utbyggnad är i och för sig motiverad från flera utgångspunkter, men det är ju möjligt att vi där är på väg att hamna i en annan situation än den som U 68 utgick ifrån. Om tillströmningen till högre utbildning ligger kvar på nuvarande nivå eller minskar ytterligare och om man bygger ut universitetsutbildningen på flera orter i Norrland, blir den rimliga konsekvensen färre studerande för Umeå universitet. Då är det, såvitt jag kan begripa, risk för att man gör Norrland en björntjänst genom att universitetet i Umeå inte längre kommer att bli kvalitetsmässigt konkurrenskraftigt gentemot universiteten i södra Sverige.
Herr talman! Jag tror, herr Ullsten, att man gör Umeå en björntjänst om man målar i överdrivet mörka färger. Den antydan som ligger i första delen av herr Ullstens anförande gör att man kan tro att det är sämre ställt i Umeå universitet än vad det i själva verket är. Man har där en fin forskningsorganisation, en bra forskarutbildningsverksamhet och en grundutbildning i en rad fakulteter som fungerar väl. Måla inte för mörkt, herr Ullsten! Norrlänningarna är inte betjänta av det. På den första tilläggsfrågan vill jag i korthet svara att jag i dag inte kan säga vilken konsekvens de nya bestämmelserna får för Umeå nästa år. Det blir beroende av kanslersämbetets bedömningar. När det gäller den andra frågan måste vi väl, herr Ullsten, få U 68:s förslag på bordet innan vi börjar diskutera huruvida vi skall följa det förslaget eller ej!
Herr talman! Jag försökte medvetet undvika att måla läget för mörkt, och jag försökte hålla mig till det vi känner till om situationen för Umeåuniversitetets del. Då visar det sig att, även om man i och för sig inte kan tala om någon kris, så har tillströmningen till universitetet i Umeå under en lång tid varit väsentligt lägre än till övriga universitet i landet. Så var det fram t.o.m. förra året. Men även för våren 1973, för vilken tid det också föreligger statistik, är läget det, att medan inskrivningen för landet i dess helhet har ökat med 19 procent, så har inskrivningen till universitetet i Umeå minskat med 2 procent. Det är inte att måla i hemblandade färger, utan det är att återge exakta siffror. Mot den bakgrunden finns det anledning att ställa de frågor jag ställde, och jag gissar att även de som är direkt berörda av detta gör det. Förbereder statsmakterna några åtgärder, om situationen blir besvärlig? Hur ser statsmakterna på den utspridning av utbildningsplatserna som givetvis också får konsekvenser vad gäller tillströmningen till Umeå universitet? Jag tycker det är rimligt att vi får ett svar på dessa två frågor. Vill statsrådet inte ge svar här är det beklagligt, men jag hoppas att han i så fall är beredd att svara i annat sammanhang.
Herr talman! Det kan vara värdefullt för kammarens ledamöter att veta att Umeå universitet nu självt gör det som i denna situation bör göras. Universitetet bekantgör nämligen i Norrlandslänen de utbildningsmöjligheter och forskningsmöjligheter som det har. Det är så lärosäten över lag nu i den nya situationen har anledning att göra, alltså att visa att de kan presentera sin egen verksamhet i de ljusa färger som det finns anledning att presentera universitetens verksamhet i.
Herr talman! Det är alldeles utmärkt att universitetet i Umeå gör alla dessa insatser, som också jag har tagit del av. Det är fråga om information i konferensform till kommunalmän och information till näringslivet. Man försöker tala om vilka resurser som universitetet i Umeå har. Man vill popularisera den högre undervisningen och försöka skapa en tradition som delvis saknats hos näringslivet där uppe, att anställa akademiker. Det är vad som görs lokalt i Umeå, det är förträffligt, och det var inte detta jag riktade en anmärkning mot. Det var bristen på åtgärder från statsmakterna som jag kritiserade.

Herr talman! Herr Stålhammar har frågat om jag anser att det är förenligt med kraven på ökad trafiksäkerhet att minska det tillåtna avståndet för parkering framför övergångsställe och vid gatukorsning från tio till fem meter. Det arbete som pågår på vägtrafiklagstiftningens område präglas i stor utsträckning av strävan att nå så stor internationell enhetlighet som möjligt. Det är med hänsyn till den ökande internationella vägtrafiken nödvändigt att få likartade trafikregler i olika länder för att trafiksäkerheten skall kunna höjas i önskvärd mån. I vägtrafikkungörelsen , som träder i kraft den 1 maj 1973, sägs att fordon inte får stannas eller parkeras inom ett avstånd av fem meter före övergångsställe eller inom samma avstånd från korsande körbanas närmaste ytterkant. Dessa bestämmelser har hämtats från det förslag till enhetliga nordiska vägtrafikregler som avgetts av Nordisk vägtrafikkommitté. Regleringen överensstämmer också helt med formuleringen av motsvarande bestämmelser i den europeiska överenskommelse om tillägg till 1968 års vägtrafikkonvention som Sverige undertecknat. Det går inte att, som herr Stålhammar gjort, begränsa en fråga om trafiksäkerhet till en enda bestämmelse. Säkerheten vid övergångsställen är beroende av en rad olika stadganden. Som exempel vill jag här nämna föreskriften att fordonsförare, som närmar sig obevakat övergångsställe, skall anpassa hastigheten så att fara ej uppkommer för de gående. Han är också skyldig att stanna om det behövs för att gående skall kunna passera. Vidare gäller absolut omkörningsförbud vid obevakat övergångsställe. På samma sätt finns olika bestämmelser som reglerar trafiken i vägkorsningar. Sammantaget finner jag att de nya bestämmelserna väl tillgodoser trafiksäkerhetskraven.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. När det gäller att komma till rätta med problemen på trafiksäkerhetsområdet är det nödvändigt med enskilda insatser inom olika områden, där summan totalt sett skall få en trafiksäkerhetshöjande effekt. Frågan om hur vi skall ordna trafiken kring övergångsställena kan i och för sig synas vara en detalj, men en väldigt viktig detalj. 50 procent av de fotgängare som omkommer i trafiken varje år blir nämligen påkörda på ett övergångsställe. Man kan fråga sig, om det i ett sådant läge är lämpligt att ytterligare försämra situationen vid övergångsställena. Om man parkerar fordon 10 meter från övergångsstället är det klart att man får en bättre sikt över detta än om man parkerar fordonen 5 meter därifrån, vilket det nya förslaget innebär. När Nordisk vägtrafikkommitté arbetade med frågan för att internationalisera vägtrafikreglerna reserverade sig både vägverket och trafiksäkerhetsverket mot den här nya bestämmelsen — och det är myndigheter som bör veta en hel del i dessa frågor. Sedan kan man räkna ut att det också rent fysiskt är omöjligt för en bilförare att klara det här. En enkel överslagsberäkning visar nämligen att en förare som håller en hastighet av 50 kilometer i timmen, vilket är den stipulerade maximihastigheten i tätbebyggt område, måste retardera och bromsa in sitt fordon med ca 15 meter i sekunden för att kunna stanna inom 8 meter — det är den aktuella siktsträckan — och då är ändå inte reaktionstiden medräknad. Naturlagarna medger inte större retardation än ca 8 meter i sekunden, och det är alltså en fysisk omöjlighet att hinna bromsa i tid. Herr Norling säger i sitt svar att det finns många andra faktorer som också spelar in. Det är jag fullt medveten om. Fordonsföraren skall anpassa hastigheten, så att fara inte uppkommer, han är skyldig att stanna, om så behövs, och vidare gäller absolut omkörningsförbud vid obevakat övergångsställe. Men dessa regler gäller ju för närvarande, när vi har 10 meters gräns vid parkering före övergångsställe. Nu införs sämre regler och ändå tror man det skall ge en bättre effekt.
Herr talman! Jag är medveten om att både vägverket och trafiksäkerhetsverket ställt sig tveksamma till att avståndet sänkts från 10 till 5 meter, och jag har stor förståelse för deras reaktion. För regeringen gäller — Nr 44 det emellertid att göra behövliga avvägningar. Torsdagen den Jag kommer tillbaka till de internationella aspekterna på vägtrafik 15 mars 1973 reglerna. Redan i dag — alltså innan lagstiftningen i Europa hunnit flesta av de västeuropeiska länder som över huvud taget har förbud mot att parkera eller stanna inom ett bestämt avstånd från övergångsställe fr amför övergångsfastställt detta avstånd till 5 meter eller mindre. Detsamma gäller = Ställe och vid gatukorsning avståndet till gatukorsning. Jag vill därför gärna ännu en gång säga att med den internationalisering som vi har av biltrafiken kan vi inte — enbart i vårt land och med kännedom om den starka trafik som kommer in och går ut över våra gränser — isolera oss i alltför många avseenden när det gäller trafikregler. Jag är rädd för att detta skulle skapa ännu större orosmoment än herr Stålhammar här har målat upp.

Det värsta som kunde inträffa vore om vi inte hade en gemensam värdering. Det kan visserligen vara stora svårigheter, men det finns också stora möjligheter att förbättra trafiksäkerheten över huvud taget. Också andra saker kan göras för att förbättra olycksstatistiken vid övergångsställena. Många olyckor beror på att övergångsställena är felaktigt placerade eller att siktförhållandena kan vara dåliga. Sådana brister kan avhjälpas genom insatser från lokala myndigheter osv. — Detta bara som ytterligare exempel på att frågan om avståndet till övergångsstället inte får ses isolerad. Sammantaget vill jag säga: vi är av många skäl tvingade att leva med internationalismen, inte minst när det gäller de här frågorna. Jag hoppas att herr Stålhammar i det avseendet inte har någon annan uppfattning.
Herr talman! Jag är fullt medveten om de internationella problem som här föreligger, men ändå verkar det som om kommunikationsministern i första hand har betonat vikten av att internationalisera. I andra hand har frågan om hur det skall fungera från trafiksäkerhetssynpunkt kommit. Det är mycket möjligt att det går att lösa detta problem. Jag förutsätter, att när vi nu kommer i ett nytt läge med nya bestämmelser, som kan leda till en försämring, kommunikationsministern då är beredd att initiera de åtgärder, som för närvarande kan vidtas för att förbättra läget vid övergångsställena — annan placering, bättre belysning, bättre markering, lägre hastighet utanför skolor etc. — verkligen blir genomförda. Det är en psykologiskt lämpligt tidpunkt att göra detta i samband med att de nya bestämmelserna träder i kraft i maj 1973, då skulle man på allvar komma till rätta med de dödsolyckor, som för närvarande inträffar vid övergångsställena.
Herr talman! Som en ytterligare kommentar till att vi så långt det är möjligt måste söka efter gemensamma internationella regler vill jag ändå säga att ingen regel är så god att den inte kan leda till undantag för något land. Vi har faktiskt — i likhet med vad många andra länder har gjort — utnyttjat den möjligheten. Vi har gjort det på ett sätt som ytterligare understryker den vikt vi fäster vid att söka öka säkerheten vid övergångsställena. Som herr Stålhammar säkerligen känner till införde vi för mycket kort tid sedan i vårt land förbud att köra om strax före eller på obevakat övergångsställe. Det är alltså ett undantag från internationellt vedertagen ordning, men jag hoppas att även detta beslut ligger i linje med vad herr Stålhammar är ute efter, nämligen ökad säkerhet vid övergångsställena.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat mig om jag är beredd ta initiativ till en utvidgning av sådana billighetsresor med tåg, som kommer att erbjudas på sträckan Sundsvall—Stockholm, i syfte att bättre tillvarata järnvägarnas kapacitet och ge fler människor ekonomiska möjligheter att resa med tåg. Enligt gällande bestämmelser äger SJ medge sådana nedsättningar i förhållande till järnvägstaxorna som är förenliga med SJ:s ekonomiska intresse. SJ utnyttjar dessa möjligheter till prisnedsättningar i form av rabatter och olika prisförsök. Då det således ankommer på SJ att göra ifrågavarande bedömningar från sina företagsmässiga synpunkter, är jag inte beredd att ta något initiativ av det slag herr Eriksson åsyftar.
Herr talman! Billiga helgförbindelser till bl.a. Stockholm fyller en mycket stor uppgift. Jag tror att vi alla är överens om detta. Det ger ekonomiska möjligheter för familjer och för äldre personer att göra besök hos anhöriga. Det har gjorts ett intressant försök att ordna s.k. charterresor med tåg från Sundsvall. Detta har fallit ut mycket väl. Resorna har inte bara varit fulltecknade; de har varit överbokade under de helger det rört sig om och man har fått lov att utvidga och sätta in större vagn än vad som från början planerades. Jag tycker att detta är en mycket praktisk lösning, därför att det kan inte vara vettigt att SJ med egna bussar vid sidan om tågen ordnar med billighetsresor. Det måste vara mera praktiskt och mer ekonomiskt försvarbart att chartra en vagn för ändamålet. Jag kan ta ett exempel från min länshuvudstad Karlstad, där man faktiskt med buss åker något före Statsrådet säger att man kan göra ett försök med de järnvägstaxor som är förenliga med SJ:s ekonomiska intresse. Det vore enligt min mening förenligt med SJ:s ekonomiska intresse att göra ytterligare försök liknande dem som pågår i Sundsvall. Statsrådet säger att han på grund av gällande bestämmelser inte kommer att ta något initiativ till detta. Det är beklagligt att statsrådet inte har de möjligheterna, men jag skall i alla fall försöka tolka kommunikationsministerns svar så positivt som möjligt och där läsa ut den inställningen att han i varje fall inte är motståndare till en vidgad försöksverksamhet som har samma syfte som den i Sundsvall, att göra möjligt för människor att på ett hyggligt ekonomiskt sätt nå våra storstadscentra över helgerna.
Herr talman! Jag håller med herr Eriksson om att vi alla borde åka tåg mycket mera än vad vi gör i dag. Om vi gjorde det skulle vi alldeles gratis få en bättre möjlighet för SJ att hålla biljettpriserna på en ur den resandes synpunkt rimlig nivå. Det är kanske att ta till för mycket att önska över en natt en sådan förändring i människors resvanor i en tid när bilismen trots allt har en utveckling i landet, som i många avseenden kan vara till nytta, men just i detta avseende kan sägas vara en belastning. Jag vill dock gärna säga — och det får vara en allmän bedömning — att SJ visst skall utnyttja sina möjligheter att pröva olika former för prisrabatter. Jag vet att SJ också gör det. Det är ingenting unikt med Sundsvallsförsöket. Herr Eriksson i Arvika känner lika väl som jag alla de försök som skett, bl.a. här i Mälardalsområdet, genom åren för att se efter hur priskänsligheten verkar i fråga om biljettpriser på tåg. Detta är alltså en fråga som vi allesammans med stort intresse kan följa. Och som jag sade nyss, vi kan alla bidra genom att någon gång lämna bilen hemma och använda tåget.
Herr talman! Bara en kort kommentar. Först och främst är väl Sundsvallsförsöket det första av typen charterresa med tåg. När det föll så utomordentligt väl ut är det min mening att man borde vidga försöksverksamheten. Kommunikationsministern och jag är helt överens om att vi bör åka tåg så mycket som möjligt. Men då måste vi också stimulera människor att välja tåget, inte bara i stället för bilen, utan i stället för SJ:s bussar. Jag tycker det är på något sätt underligt att det kan vara ekonomiskt försvarbart att SJ:s bussar går i många delar av landet parallellt med tåg — ägda av SJ de också — som är praktiskt taget tomma i vissa fall.